Fru talman! Den här debatten handlar dels om det allmänna ekonomiska läget i kommuner och landsting samt statsbidragens storlek, dels om det nya inkomstoch kostnadsutjämningssystemet. För många låter det här absolut knastertorrt och tråkigt - bara siffror och tabeller. Men det är dessa siffror som sedan kan förvandlas till dagisplatser till mina barn, till hemtjänst för mina gamla släktingar, till snöröjning i vinter och böcker på biblioteken. Den som tror att verksamheterna kan kopplas loss från ekonomin tror fel. De som bara säger att "barn måste få kosta" glömmer att det i så fall lätt blir barnen som får betala räkningen. Det är därför som den kommunala ekonomin, statsbidragen och utjämningssystemen är så viktiga för mig och för oss liberaler, som i hjärtat värnar om just den här verksamheten och ser dess betydelse för tillväxten. Sverige behöver både företag och dagis. Läget i den kommunala sektorn behandlas både i kompletteringspropositionen och i en särskild skrivelse, Utvecklingen i den kommunala sektorn. Det mest slående är just att regeringens texter nu är så helt annorlunda jämfört med vad som sades i den socialdemokratiska retoriken före valet. Då skälldes den borgerliga regeringen för ideologiskt betingad nedrustning. Då stod det på valaffischerna att personalen skulle utvecklas, inte avvecklas. Då lovades det nya pengar till kommunerna. Till min egen hemkommun Kort sagt: Då gräts det krokodiltårar över den kommunala verksamheten. Nu skildras läget i ljusa färger. Svensk sjukvård är bäst i världen. Eleverna lär sig mer. Lika många får vård fast vårdplatserna har blivit färre. Barnomsorgen håller hög kvalitet. Det här står i mycket skarp kontrast mot de skräckskildringar som kom före valet, speciellt som mycket tyder på att Socialdemokraterna i praktiken vann valet på den retoriken. Man brukar säga att det aldrig ljugs så mycket som före ett val eller efter en jakt. Nu är björnen skjuten och valet vunnet, men det är likafullt fult att ljuga. Självklart känner sig folk både arga och svikna, allra mest de som faktiskt trodde på den här retoriken. Med den i minnet måste följande mening ur propositionen framstå som minst sagt förvånande: "Sett i ett historiskt perspektiv, och även i förhållande till andra sektorer, är de senaste och de kommande årens neddragningar tämligen måttliga." Attitydundersökningar visar att förtroendet för den kommunala servicen t.o.m. har ökat under de år som den borgerliga regeringen av Socialdemokraterna skälldes för vanstyre. Vi tror att det som regeringen nu skriver är ganska riktigt. Jag angriper inte beskrivningen. Men det är viktigt med hederlighet i politiken. Fru talman! För oss i Folkpartiet är mycket av den kommunalt finansierade verksamheten inom vård, omsorg och utbildning, tillsammans med bra fungerande socialförsäkringar, mycket av grunden för ett anständigt samhälle. De flesta kommuner och landsting har också på ett bra sätt klarat det omvandlingstryck som funnits. Förnyelse och alternativ har t.o.m. ofta skapat bättre kvalitet till lägre kostnader. Med regeringsskiftet och maktskiftet i många kommuner stelnar nu åter betongen i många verksamheter. All kreativitet och skaparkraft, alla de enskilda initiativ som tagits av anställda och entreprenörer, börjar nu låsas fast igen. Detta kommer obönhörligen att leda till motsatsen: sämre kvalitet och högre kostnader. Fru talman! Folkpartiet lämnade besked om statsbidragen före valet. I Nathalieplanen sade vi att kommunernas utgifter skulle vara realt oförändrade, och i vårt valprogram sade vi att statsbidragen till kommunerna skulle ligga fast i nominella tal. Vi lovade inga nya pengar. Vi ställer oss bakom den föreslagna nivån på statsbidragen till kommunerna. Men vi gör det mot bakgrund av vad vi hittills har sagt och mot bakgrund av de övriga förslagen i vår ekonomiska motion. Med våra förslag får kommunerna i övrigt en bättre situation genom förhoppningsvis högre tillväxt, fler människor i arbete och därmed högre skatteintäkter. Tillsammans med en högre ersättningsnivå i sjuk och arbetslöshetsförsäkringarna ger det ett bättre utfall för kommunernas ekonomi. Vi är mycket oroliga för den ekonomiska utveckling som kan komma om Socialdemokraternas nu uppsatta prognoser för skatteinkomster och tillväxt inte slår in och för det som kan hända när man lägger hämsko på förnyelse och kreativitet. Vi kommer att följa den här utvecklingen mycket noga. Fru talman! Vi är särskilt oroliga för läget i ett antal starkt segregerade förortsområden i och kring våra stora och medelstora städer. Dessa områden präglas av en hög andel invandrare, hög arbetslöshet, högt socialbidragsberoende och många olika typer av sociala problem. Det är uppenbart att vi här har en social bomb som lätt kan brisera. Detta handlar också om de kommuner som de senaste åren har råkat värst ut i det delvis provisoriska utjämningssystem som vi har haft. Det här är en av orsakerna till att vi i Folkpartiet under många år har arbetat för en justering av det kommunala inkomst och kostnadsutjämningssystemet. Regeringen har nu lagt fram ett förslag som i utredningen till fullo endast stöddes av de liberala ledamöterna. Socialdemokrater, centerpartister och övriga reserverade sig mot stora delar av förslaget. Vi tycker det är bra att socialdemokraterna och centerpartisterna har ändrat sig och nu lägger fram i princip samma förslag som utredningen, som leddes av Kjell Ingen har kunnat visa på något annat än att det här är det bästa underlaget som hittills har tagits fram. Det finns naturligtvis ofullkomligheter, brister, och t.o.m. nackdelar med olika komponenter i det här paketet, men alla förslag till förändringar får antingen sämre effekter eller är praktiskt ogenomförbara i dagsläget. Fru talman! I grunden handlar det om att de kostnader som inte är möjliga att påverka och att kostnader som kommunerna har för att få intäkter kompenseras och att inkomstnivåerna utjämnas så gott som till hundra procent. Att regeringen nu lägger fram detta förslag är viktigt för att många av de kommuner som i dag har det svårast att klara den viktiga verksamheten skall få en vettig chans. Vi blev givetvis bestörta när beskedet från Lagrådet kom om att lagförslagens utformning strider mot grundlagen. Detta är en bedömning som absolut måste respekteras och ligga till grund för det nya lagförslag som regeringen skall komma med. Vi anser att regeringen skall få i uppdrag att utifrån de principer som slås fast i min reservation från Folkpartiet lägga fram ett nytt lagförslag för inkomst och kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna. Givetvis måste det förslaget kontrolleras av Lagrådet så att det blir förenligt med grundlagen innan det läggs fram på riksdagens bord. Fru talman! Vi föreslår också vissa smärre förändringar i regeringens förslag. De förändringarna har den effekten att de allra flesta av de kommuner i och runt våra större städer som i dag har mycket svårt att ekonomiskt klara sin uppgift faktiskt får litet mera pengar än med majoritetens förslag. För det första vill vi ändra inkomstutjämningsnivån. Sverige behöver ekonomisk tillväxt - tillväxt som kommer ur en långsiktigt hållbar utveckling. För att nå dessa mål om tillväxt och nya jobb krävs att alla sektorer i samhället drar åt samma håll. Bra utbildning, transporter, bostäder, kommersiell och offentlig service är några viktiga faktorer, och där har kommunerna ett avgörande inflytande. Vi tycker att det är viktigt att kommunen inte bara har den allmänna samhällsekonomin som drivkraft när det gäller att jobba för höjd skattekraft för kommunens egna invånare utan att man faktiskt får någon egen liten ekonomisk vinst. Vi föreslår därför att inkomstutjämningen sätts till 90 i stället för 95 %. För det andra bör varken de förändringar i strukturkostnadsutjämning eller införanderegler som föreslås, jämfört med utredningen, genomföras. Kommuner och landsting måste få klara spelregler. Den långa införandetiden är oacceptabel. Den leder garanterat till att omvandlingstrycket för "förlorarkommunerna" minskar. Inget system för intäkts och kostnadsutjämning har över huvud taget överlevt i åtta år. En införandetid på åtta år är detsamma som ett besked om att det här aldrig kommer att genomföras fullt ut och att man aldrig behöver anpassa sig helt. Vi föreslår därför en maximerad bidragsminskning på 500 kr per invånare och år för alla kommuner. Fru talman! Hela Sverige skall leva, det är en självklarhet. Vi kan inte ta bort många av de skillnader som finns. I viss mån kan vi dock kompensera för de skillnader som finns i kostnader. I storstäderna och dess förorter är de sociala kostnaderna större och andelen missbrukare är högre. Nästan alla personer som har aids finns i storstäderna. Kostnaderna för socialbidrag per invånare är mer än tre gånger så höga som i genomsnittskommunen. I storstäderna har mer än 6 %, var tjugonde invånare, kommit från ett land utanför Norden under de senaste tio åren. Andelen heltidsarbetande kvinnor är högre, antalet barn i barnomsorgen är större och den tid de tillbringar där är längre. Självfallet är detta kostnader som måste räknas med, likaväl som de ökade kostnader man får för långa avstånd för hemtjänstpersonalen, klimat som ger höga uppvärmningskostnader eller små barnkullar som ger dyrare skola eller barnomsorg. Allt det här är sådant som Strukturkostnadsutredningen och Henstrands utredning fångar in. Den rödgröna koalitionens förändringar av utredningens förslag är felaktiga och innebär faktiskt att man tar pengar från de förortskommuner kring landets storstäder där välfärden är hårdast prövad och där man har mycket stora utgifter. De här förändringarna utgör ett partipolitiskt hafsverk och är mindre rättvist än det ursprungliga förslaget. Regeringens hantering av kommunernas ekonomi kännetecknas mera av svaghet för intern högljudd opinion och en önskan om att köpa Centerns stöd än av eftertanke. Kostnaderna för denna kohandel uppgår till bortåt 2 miljarder kronor. Vi vill att de pengarna skall fördelas enligt samma principer som för övriga pengar. Fru talman! Folkpartiets företrädare, framför allt den förra finansministern Anne Wibble, har i flera år jobbat för att hitta en lösning på Haninge kommuns särskilda ekonomiska problem. När detta förslag nu har kommit till riksdagens bord, är det självklart för oss att stödja det. Jag vill också särskilt nämna att vi står bakom förslaget att ge Göteborgs kommun ett tillfälligt stöd för att överbrygga gapet innan det nya systemet är genomfört. Jag vill också passa på att påpeka att vi anser att kommunerna eller rättare sagt landstinget i Stockholms län skall ha kvar rätten till inomregional skatteutjämning. Förhoppningsvis är detta något som blir onödigt med ett nytt system. Vi anser dock att detta är något som stockholmarna skall kunna fatta beslut om. Det påverkar ingen annan, och därför är det viktigt att den här rätten finns kvar. Fru talman! En mycket viktig del i den kommunala ekonomin gäller just förnyelsen eller, om man så vill, alla de verktyg som kommunen behöver för att faktiskt kunna erbjuda sina invånare god service, vård, omsorg och utbildning till rimliga kostnader. I propositionen anmäler nu regeringen att man tänker gå igenom regelverket. Vi menar att det här måste betyda att de hinder som man har återinfört när det gäller enskilda alternativ, konkurrens och upphandling inom den kommunala sektorn helt enkelt återigen måste tas bort. Det handlar om effektiv upphandling, om konkurrens och om att kunna erbjuda alla verksamma att jobba under de förhållanden som de tycker fungerar bäst. Medborgarna skall erbjudas den service, vård och omsorg som just de tycker passar bäst. Vi är övertygade om att med vår politik för tillväxt och nya jobb, med trygga socialförsäkringar, med förnyelse och kreativitet inom den kommunalt finansierade verksamheten eller om man så vill, med alla verktygen tillåtna och med ett rättvisare utjämningssystem, kommer kommuner och landsting att kunna klara den här utmaningen inför 2000-talet. Det gäller utmaningen att bevara, utveckla och bygga ut sjukvård, barnomsorg, utbildning och äldreomsorg så att alla kan få de behoven tillgodosedda. Fru talman! Jag står givetvis fast vid alla våra reservationer, men yrkar bifall bara till nr 2, 9 och 12.

Fru talman! Karin Pilsäter sade en sak som var något förvånande i sitt anförande, nämligen att ingen har kunnat visa att förslaget om inomkommunal skatteutjämning inte är det bästa. Strax därefter i sitt anförande påtalade hon själv att Lagrådet hade kommit fram till bedömningen att förslaget var grundlagsstridigt. Många bedömare hade påtalat det långt innan förslaget kom till granskning i Lagrådet. Min fråga till Karin Pilsäter blir därför ganska enkel. Grundlagen har sina bestämmelser om den kommunala beskattningsrätten. Det kommunerna tar upp i kommunalskatt skall gå till den kommun som tar upp skatten. Den konstruktion som den Henstrandska utredningen byggde på var ett omfördelningssystem av de kommunala skattemedlen. När vi nu vet att det är grundlagsstridigt förmodar jag att Folkpartiet står bakom att man skall respektera grundlagen. Eller vill Jag vill också snabbt ta upp att Karin Pilsäter gjorde en poäng av att Folkpartiet vill öka incitamentet från 5 % till 10 % i utjämningssystemet. Vi moderater har framlagt ett förslag med en hög utjämningsgrad, fortfarande 90 %. Inom ramen för det skapar vi ett 100-procentigt incitament. Varför ansluter ni er inte till det förslaget? Då slipper ni diskussionen om huruvida en ökning från 5 till 10 % bidrar till ekonomisk tillväxt eller ej. En ökning från 5 till 100 % gör det med säkerhet.
Fru talman! När jag sade att ingen har kunnat visa att något annat förslag skulle vara bättre handlade det framför allt - vilket också framgick av sammanhanget - om de olika beräkningsmetoder som man använder just för att räkna ut vilka kostnader som är opåverkbara och hur dessa skall kompenseras. Det har kommit fram mycket kritik, där det sägs att om man räknar på ett annat sätt skulle det bli rättvisare. Vad jag menar är att när man har tittat på de olika alternativen och förslagen är de antingen inte genomföra på grund av att sakligt statistiskt underlag saknas eller för att de ger orimliga utfall. Det handlar i stor utsträckning om att olika kommuner och grupperingar har räknat på vad som i praktiken skulle gynna deras egen kommun något mer och missgynna någon annan som är långt borta och oidentifierbar. Det handlar om att den strukturkostnadsutredning som gjordes och som ligger inbakad i det här utredningsförslaget är den bästa metoden som hittills har kommit fram för att utjämna kostnadsskillnader, och det står jag för. När det gäller grundlagsfrågorna tycker jag att det klart framgick att vi i Folkpartiet tar mycket allvarligt på den kritik som Lagrådet riktar, och vi förväntar oss att regeringen kommer tillbaka med ett lagförslag om hur någonting i den stilen skall kunna genomföras i förenlighet med grundlagen. Det är vad det handlar om, inte att man med snåriga metoder försöker kringgå denna. Därför vill vi att regeringen skall pröva grundlagsfrågan innan man lägger fram förslaget på riksdagens bord igen. I frågan om utjämningssystemet menar vi att det intressanta i sammanhanget är att kommunerna faktiskt kan få ut något litet av det hela och framför allt att de flesta kommuner skall ligga utanför ett Pomperipossasystem som gör att de t.o.m. förlorar på det. Förändringen till 90 % innebär att de flesta kommuner får ut litet extra. Moderaternas förslag är ett i grunden helt annat.
Fru talman! Vårt förslag på den punkten innebär att vi accepterar en högre utjämningsgrad, vilket är av betydelse för de kommuner som har en mycket låg skattekraft. Folkpartiets förslag ställer dem i en sämre situation. Men i och med att vi fryser referensnivåerna får vi ett hundraprocentigt incitament. Jag vill tacka Karin Pilsäter för att hon så klart angav vad hon gillade i Henstrands utredning, nämligen Strukturkostnadsutredningen och strukturkostnadsindex. Jag kan glädja henne med att också jag gillar det, och vi har i vår partimotion framfört att vi står bakom en uppbygnad av standardkostnader i strukturkostnadsindex. Jag tycker dock att det är väsentligt att klargöra att grundlagens bestämmelser om den kommunala beskattningsrätten skall vidmakthållas. Om man inte är beredd till det, vilket det andra utskottet tycks vara, är det en grundlagsändring man föreslår. Jag hoppas att man kommer fram till en lösning som innebär att kommunerna får behålla vad de tar upp i skatt och att det sedan är statens uppgift att ge kommuner med otillräcklig skattekraft ett kompletterande bidrag.
Fru talman! Det är riktigt att vi tycker att man måste anpassa de nya förslagen så att de blir grundlagsenliga. Men vad den kommunala beskattningsrätten egentligen innebär är inte så entydigt. Moderaterna tycker att man mycket väl kan inskränka den kommunala beskattningsrätten genom statliga påbud om vilka skattesatser som skall sättas. Detta tycker jag är en inskränkning i den kommunala beskattningsrätten, men den kan tydligen passera ur moderaternas synvinkel. Det är helt uppenbart att det finns stort utrymme för tolkningar av vad som egentligen är grundlagsenligt. Därför tycker vi att det är så viktigt att Lagrådet får pröva det nya förslaget.

Fru talman! Vänsterpartiet försvarar arbetarrörelsens grundidé om en gemensam solidarisk sektor som bygger på principen: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Den skall finansieras genom progressiv beskattning av medborgare och företag. Den skall svara för en rättvis fördelning av inkomster och livschanser mellan olika grupper av yrkesverksamma och mellan de yrkesverksamma och dem som står utanför arbetsmarknaden: barnen, de unga, de gamla, de sjuka och de arbetslösa. Vi vill att den gemensamma sektorn skall ges goda möjligheter att vidareutveckla sin omsorgskultur i stället för att kopiera den privata sektorns snäva och omänskliga lönsamhetstänkande. Det handlar om att möta människors behov, inte om att skapa vinster. Sådana alternativ utvecklas på många arbetsplatser, och ofta är det kvinnorna som utvecklar ett omsorgstänkande som bygger på solidaritet mellan människor. Fru talman! Detta är en del av vår vision. Men hur långt är vi i dag från den visionen? EU-medlemskapet ligger som en våt filt över kommunsektorn. EU medlemskapet hjälper inte Sverige att föra en vettig ekonomisk politik - tvärtom. Nedskärningar och förslag på kommunalt utgiftstak kommer i slutändan att innebära att tiotusentals offentliganställda blir arbetslösa. Om vi hade haft de 20 miljarder som vi betalar i avgift till EU hade det räckt för att behålla dessa människor i arbete. Fru talman! I en artikel i Dagens Nyheter den 29 maj slår Ingela Thalén fast att regeringen inte drar ned på statsbidragen till kommunerna och att man därmed inte heller bryter några vallöften. Det är samma person som för några år sedan lärde svenska folket skillnaden mellan målsättning och löfte. Genom en liknande språklig piruett skriver hon: "I samband med överenskommelsen med centern anmäldes att kommunerna inte skulle få kompensation för de nu höjda egenavgifterna. Detta har i debatten tagits som intäkt för att socialdemokraterna sviker sina vallöften. Men det är inte fråga om att regeringen drar in några statsbidrag från kommunerna." Statsbidragen är i sig inget självändamål. Det som är viktigt är vilka konsekvenser de rikspolitiska besluten får för kommunsektorns ekonomi. Att inte kompensera kommunsektorn för egenavgiftshöjningen motsvarar 1 miljard 1995, 4 miljarder 1996, och när detta är fullt genomfört handlar det om en försvagning på 10 miljarder 1998. Det innebär att den kommunala volymen minskas med motsvarande summa. Minskade statsbidrag eller minskade skatteinkomster - konsekvenserna för kommunsektorns ekonomi blir totalt desamma. Karin Rudebeck, chef för Kommunförbundets finanssektion delar denna analys. I en artikel med rubriken "Samma effekt oavsett namn" i Dagens Nyheter den 11 juni, skriver hon: "att egenavgifterna har kommit till för att stärka socialförsäkringssystemets finanser. Eftersom de är avdragsgilla mot inkomstskatten får dock kommunerna och landstingen i praktiken betala drygt 30 % av dessa avgifter." Hon menar att detta är en indragning, även om Ingela Thalén kallar det något annat. Socialdemokraterna har hävdat att de hellre sparar i transfereringssystemen än i kommunsektorn. Men vad händer i praktiken? Transfereringssystem och kommunsektorn påverkar varandra. Sänkta bidrags och ersättningsniviåer innebär en övervältring från staten till kommunerna av kostnader i form av bl.a. ökade socialbidrag. Socialdemokraternas löften i valmanifestet om att värna vård, omsorg och utbildning har kapsejsat. Däremot har inte Vänsterpartiet gjort det. Vi i Vänsterpartiet menar att vi skall återupprätta den offentliga sektorn, medborgarnas gemensamma sektor. Det räcker inte med att återta det som har gått förlorat. Det är i den gemensamma sektorn som jobben kan skapas snabbt och direkt, utan stora och dyra investeringar. Behoven finns, och de växer. Kompetensen finns och är möjlig att utveckla. Det genererar i sin tur nya jobb. På så sätt sker en vidareutveckling av gemensamma resurser. En väl fungerande gemensam sektor som fördelar välfärden rättvist är ett bra exempel på god hushållning med våra resurser och utgör själva grunden för verklig jämlikhet och jämställdhet. Det är återigen dags att skifta system i svensk politik. Vårt systemskifte fokuserar på rätten til arbete och utbildning samt på miljön. Här kan kommunsektorn med sin unika position fungera som en spjutspets in i framtiden. Fru talman! Kompletteringspropositionen och överenskommelsen mellan socialdemkratin och Centerpartiet hänger intimt samman med processen att fullfölja planerna på att klara konvergenskraven och att sedan kunna gå med i den ekonomiska, monetära unionen. Det fanns ekonomer som snabbt kommenterade kompletteringspropositionen med "det kommer mera". De har fått rätt. I går gav regeringen besked om ytterligare besparingar på 16 miljarder. Att tvinga fram nedskärningar i kommuner och landsting på det sätt som regeringsförslagen hittills har gjort innebär en direkt kvinnofientlig politik. En fungerande kommunsektor är ju en förutsättning för kvinnors rätt till arbete och försörjning och utgör dessutom i stor utsträckning kvinnornas arbetsmarknad. Det är häpnadsväckande att en sådan politik presteras av en regering som säger sig stå för en avancerad jämställdhetspolitik, och det är besynnerligt att en sådan politik kan accepteras av en riksdag som sägs vara världens mest jämställda. Man kan i detta sammanhang fråga sig hur samhället skall klara av att ta hand om sjuka och gamla med en alltmer krympande offentlig sektor. Förmodligen blir det på samma sätt som i många EU-länder. Kvinnorna får utföra obetalt arbete i hemmet, och maken får kanske göra skatteavdrag. Precis som i de andra EU-länderna drabbar fattigdomen framför allt kvinnorna. De hänvisas till deltidsarbete. Det är framför allt tidsbegränsade anställningar, ibland utan kontrakt, som ökar kraftigt, säsongarbeten och hemarbeten, mycket lågt betalda, med osäkra arbetsvillkor och utan sociala rättigheter som sjukersättning, pension, föräldraförsäkring, vuxenutbildning och skydd mot uppsägning. I Sverige har vi ännu inte kommit så långt, men andelen tillfälligt anställda ökar på många håll till följd av att kommunerna drar ner på den fast anställda personalen för att pressa ner sina kostnader. Mellan var fjärde och var sjätte kommunalt anställd har tidsbegränsade arbeten. Påtvingat deltidsarbete på grund av privatisering och omstrukturering börjar också bli ett problem. Nedskärningar i den offentliga sektorn och den urholkning som sker i socialförsäkringssystemet visar redan att det finns klara tendenser till att särskilt de lågavlönade kvinnorna med små barn drivs bort från arbetsmarknaden. En annan konsekvens är att en svart tjänstesektor utvecklas, precis som det har skett i Danmark. Den ideella sektorn ökar också i omfattning. Från att ha varit en kompletterande verksamhet får den allt större betydelse och håller gradvis på att i vissa delar ersätta den kommunala. Fru talman! Jag vill återgå till att referera Karin Rudebeck. Hon beskriver följande utveckling. Under de senaste fyra åren har kommunerna minskat sina kostnader för verksamheten med 8 %. 51 000 årsarbeten har försvunnit från kommunerna. Samtidigt har kommunerna byggt ut servicen inom alla sina tunga områden. Sedan 1991 har 79 OOO fler barn fått plats i barnomsorgen. Människorna över 80 år, som ofta har stora behov av vård och omsorg, har blivit 31 000 fler. Antalet elever i grundskolan har vuxit med 44 000. Mot den bakgrunden är uttalanden från regeringens sida cyniska när man påstår att det finns utrymme för fortsatta rationaliseringar utan att personalen skall pressas till större insatser. Detta har man sagt tidigare. Förra gången var det en borgerlig regering. Anne Wibble vidimerar detta i en debabattartikel från den 2 juni. Hon säger att i den socialdemokratiska kompletteringspropositionen står det samma sak som i den borgerliga regeringens Natalieplan. Det svenska folket bytte regering i valet. men man fick inte en ny politiik för kommunsektorn. Det parti som vann förra höstens riksdagsval på sitt motstånd till högerns systemskifte genomför nu självt detta systemskifte. Regeringen har inget egentligt val. Med Maastricht har EU fördragsfäst en ekonomisk politik som oavsett konjunkturläge sätter prisstabilitet och budgetbalans främst. För att uppfylla EMU:s s.k. konvergenskrav tvingas regeringen nu till drastiska nedskärningar av statsutgifterna. Det är en politik som riskerar att permanenta massarbetslösheten och problemen med budgetunderskott och statsskuld. Fru talman! Jag yrkar bifall till en del reservationer från Vänsterpartiet. Mom. 3 i reservation 7 tar upp ekonomiska regleringar mellan staten och kommuner och landsting år 1995. Vi visar också på hur vi vill förstärka kommunsektorn. Totalt handlar det om 6,6 miljarder kronor. Till största delen rör det en riktad sänkning av arbetsgivaravgiften med 3 %. Vi avvisar regeringens idé med utgiftstak. Den rimmar illa med tankarna bakom den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten. Där får vi också stöd av konstitutionsutskottet som anser att innan regeringen går till verket måste analyseras om utgiftstaket är förenligt med grundlagen. Ett utgiftstak innebär stora problem när det konfronteras med rättighetslagstiftningen. Om man har rätt till bidrag eller vård gäller det att bli behövande i början av perioden. Då har man störst möjlighet att få behovet finansierat. Men om pengarna har tagit slut blir detta faktum överordnat rättigheten. När det gäller utebliven kompensation för höjning av egenavgifterna utgår vi i Vänsterpartiet från finansieringsprincipen som måste omfatta såväl verksamhetsförändringar som skatteunderlagsförändringar som statsmakten beslutar om och som påverkar kommunernas och landstingens ekonomi. Det finns t.o.m. en moderat motion som delar denna uppfattning och följriktigt föreslår att beslut som fattas av riksdag och regering med effekter som berör den kommunala sektorn också skall åtföljas av ett finansieringsbeslut. Jag yrkar också bifall till mom. 7 i reservation 13 som handlar om utjämning av strukturellt betingade kostnadsskillnader mellan kommuner respektive landsting. Vi är i princip positiva till ett system som syftar till att nå jämförbar standard i kommuner och landsting vid samma skattesats. Däremot anser vi inte att det förslag som redovisats når detta syfte fullt ut. Faktorerna för äldreomsorg, arbetslöshet och bristande befolkningsunderlag måste justeras. De små landstingens situation behöver förstärkas. Även faktorn för barnomsorgen behöver få en annan konstruktion. Vi vill att i direktiven när det gäller utvärdering och uppföljning av det nya systemet, som vi tycker är det viktigaste i det här sammanhanget, bör det ingå att utarbeta ett fördelningspolitiskt mer rättvist kommunalt skattesystem. Vi tycker också att systemet med inomregional fördelning är bra. Vi föreslår att man även tittar på om det är någonting som andra regioner kan ta efter. Jag yrkar vidare bifall till reservation 23 som tar upp införandet av det nya bidrags och utjämningssystemet. Vi lyfter ett varnande finger för att detta nya bidragssystem inte får driva på urbaniseringen. Segregationsproblemen kan inte lösas med ett inomkommunalt system. Där fordras mycket större insatser. Statens ekonomiska ansvar måste öka för att garantera alla en likvärdig behandling och tillgänglighet. Framför allt gäller det skolan, men även barnomsorg, socialbidrag och flyktingmottagning. För dessa verksamheter har staten ett särskilt ansvar. Skolan är ett nationellt ansvar. Barnomsorgen har en särskild rättighetslag. Volymen på socialbidrag och flyktningmottagning beror på vilken politik staten för när det gäller arbetslöshet och flyktingar. När det gäller kostnadsutjämningssystemet vill vi ha en längre övergångstid. Det viktigaste är dock att vi vill öka den s.k. krisfonden, eller kommunakuten, från 400 miljoner kronor till 2 miljarder, för att ha en möjlighet att undvika att kommuner och landsting som drabbas speciellt hårt skall behöva säga upp anställda, som i huvudsak är kvinnor och som jobbar inom vård, omsorg och utbildning. Vi har villkorat de kommuner som kan bli aktuella. Det är kommuner som har hög utdebitering och hög arbetslöshet. Kostnaderna för den utökade övergångstiden finansieras via den s.k. kommunakuten. En utökning av den är också en förutsättning för att vi skall kunna gå med på att återföra en del av den s.k. EU-avgiften till Göteborg respektive Haninge. Vi tänker inte lämna de kommuner i sticket som drabbas speciellt hårt av utjämningssystemet och av den uteblivna kompensationen för EU-avgiften. De skall kunna söka hjälp från kommunakuten för att slippa säga upp personal. Det är exempel på två sidor av samma solidaritet: solidaritet med storstäder med problem och med landsbygd som ställs inför nya problem.

Fru talman! I dag på morgonen kunde vi höra på radio att en del landsting har problem med att klara vårdgarantin, att köerna växer till en del operationer som omfattas av denna garanti. Vi har också kunnat läsa i sista numret av Kommun Aktuellt att det är en kraftig ökning till barnpsykiatrisk mottagning. Antalet nya sökande till barnoch ungdomspsykiatriska mottagningar har ökat med nära 80 % under perioden 1991-1994. Dessa tecken på att man har problem inom den kommunala sektorn måste vi ta på mycket större allvar än hittills. Vi är från Miljöpartiets sida mycket kritiska till att man inte kompenserar kommunsektorn för höjda egenavgifter. Vi har trots det mycket besvärliga statsfinansiella läget föreslagit att kommunerna år 1996 skall kompenseras med 5 miljarder för dessa. Vi tycker att det bör ske i första hand genom att arbetsgivaravgifterna sänks. Välfärdens kärnområden, skola, omsorg och vård, ligger i hög grad inom kommunsektorn. De är kärnområden därför att de är så viktiga för en långsiktigt hållbar och ekonomiskt stark situation. Det är också grunden för ett rättvist samhälle att vi har en väl fungerande skola och en väl fungerande omsorg med bra vård för alla. Jag vill påstå att om välfärdens kärnområden tar stryk, undergrävs också samhällets produktionsförmåga långsiktigt. Det gör oss alla på sikt fattigare. Därför är det ur ekonomisk synpunkt oerhört viktigt att kommunsektorn i hög grad undantas från de sparbeting som staten nu tvingas sätta upp. Vi kan spara genom att inte kompensera hög och medelinkomsttagare så mycket i socialförsäkringssystemen, genom att mycket mer skära ned i det militära försvaret. Varför skall vi satsa 60 miljarder om året på det? Vi behöver inte bygga improduktiva motorvägar kors och tvärs i landet. Vi kan på en lång rad punkter spara pengar i staten, men vi skall inte spara på välfärdens kärnområden. Sådana besparingar kommer vi att få betala dyrt i framtiden. Vad gäller kommunernas roll i det svenska samhället anser vi i Miljöpartiet att det kommunala självbestämmandet är oerhört viktigt och skall stärkas. Vi vill se en minskning av detaljregleringen, och vi noterar att man i propositionen och i betänkandet är inne på detta. Det är utmärkt. Vi ställer oss också bakom den s.k. påsen, dvs. att man ger statsbidrag till kommunerna vilkas användning kommunerna själva kan bestämma om. Vi anser dessutom att kommunen bör få utökad beskattningsrätt, och det gäller då konkret fastighetsskatten och miljöskatter på t.ex. drivmedel som på olika sätt är miljöstörande. Vad gäller fastighetsskatten förutsätter detta att staten avstår från att ta ut fastighetsskatt. Skälet till att vi vill stärka det kommunala självbestämmandet är naturligtvis demokratisynpunkten. Det är på den kommunala nivån som demokratin har de bästa förutsättningarna. Den kan genom närheten mellan medborgare och förtroendevalda där fungera mycket bra. Vi tycker att det är viktigt att människor i sin vardag har goda möjligheter att påverka även den offentliga sektorn. Besluten skall helt enkelt, som vi ser det, flyttas ut så mycket som möjligt i samhället. Detta innebär också att det måste skapas rättvisare förutsättningar för kommunerna. Vi anser därför att en förutsättning för att man skall få ett bra kommunalt självbestämmande är att man också får ett bra skatteutjämningssystem. Den inkomst och kostnadsutjämning som föreslås i propositionen tycker vi i grunden är mycket bra. Vi har också i de utredningar som föregått propositionen medverkat till att få ett system där inkomsterna och även kostnaderna utjämnas. Men det skall vara sådana inkomster och kostnader som kommunen själv inte rår över, dvs. skattesatsen skall inte, som en del har föreslagit i debatten, räknas in. I det nuvarande systemet för kommunal skatteutjämning finns en hel del regionalpolitiska inslag. När man går över till ett mer neutralt system, som vi tycker att man skall göra, måste därför regionalpolitiken stärkas. Vi hade en regionalpolitisk debatt i riksdagen i går, och jag skall inte upprepa den. Jag noterar bara att vi har föreslagit att ytterligare 11⁄2 miljard bör gå ut i regionalpolitiskt stöd till framför allt näringspolitik och förbättrad infrastruktur för telekommunikation. Regeringens förslag till skatteutjämningssystem har ju stött på patrull i Lagrådet. Jag är kanske inte lika övertygad som Hedquist om att det är grundlagsstridigt, och jag noterar att inte heller konstitutionsutskottets majoritet är det. Men Lagrådet avstyrker, och vi bör därför, som finansutskottets majoritet föreslår, skicka tillbaka förslaget och få en lagreglering som är i bättre överensstämmelse med gällande grundlagar. Fru talman!

Fru talman! Jag skall ta upp den aspekt som Roy Ottosson var inne på i slutet av sitt anförande, nämligen en ytterligare breddning av den kommunala skattebasen. Roy Ottosson menade att kommunerna borde ha rätt att ta upp skatt på ytterligare objekt, bl.a. punktskatter och miljöskatter, som teoretiskt sett ger kommunerna ökade inkomster. Min fråga till Roy Ottosson är: Menar Roy Ottosson att varje kommun skall få behålla dessa skatteintäkter? Av Roy Ottossons fortsatta resonemang framgår att han uppenbarligen godtar principen om inomkommunal utjämning, dvs. att kommunerna skall betala pengar till varandra och att det alltså inte är så att dessa pengar skall stanna i den kommun som tar upp dem. Det visar att en sådan breddning i grunden är en konstig konstruktion. Det är då klokare att ta upp en statlig skatt - om man nu skall ha en skatt; jag är inte precis anhängare av sådana - och att staten fördelade ut pengar. Roy Ottosson verkade nu sväva på målet också beträffande vad som är grundlagsenligt och inte. Min fråga till Roy Ottosson är närmast: Om det nu är så att Lagrådet tydligt har visat att en inomkommunal utjämning, där kommunernas skatteinkomster skickas runt, är grundlagsstridig, föredrar han fortfarande det systemet och vill ha en grundlagsändring? Är det inte klokare att i så fall söka finna ett bättre system, t.ex. med ett statligt bidrag till kommuner med otillräcklig skattekraft?
Fru talman! Vad först gäller frågan om behållande av skatteintäkterna menar jag inte att skattetrycket skall höjas, utan jag menar att kommunerna i ökad utsträckning bör kunna styra sig själva. Ett sätt är att de får en ökad andel av beskattningsrätten. Det skulle t.ex. beträffande fastighetsskatten betyda att staten avstår från att ta ut fastighetsskatt och överlämnar till kommunerna att ta ut en sådan. Detta får växlas mot de statsbidrag som i dag går till kommunerna, så att effekten blir kostnadsneutral. Vår avsikt är inte att höja skattetrycket. Jag har stor respekt för grundlagen och Lagrådet. Därför ställer jag upp på att lagförslaget skickas tillbaka. Vi får se hur det nya förslaget som regeringen kommer med blir. Jag tycker att det är för tidigt att ta ställning till hypotetiska frågor om det. Jag har mycket stor respekt för grundlagen och tycker att den absolut skall följas. Råder det allvarliga tveksamheter om någonting är grundlagsstridigt eller ej är det bättre att ta det säkra för det osäkra. Det är därför jag tycker att förslaget skall skickas tillbaka.
Fru talman! Jag vill fortfarande ha svar på den fråga jag ställde. Om man nu inför t.ex. kommunala miljöskatter eller kommunala fastighetsskatter, en lokal skatt, menar Roy Ottosson att den kommun som tar upp skatten skall få behålla inkomsterna helt eller föresvävar det honom att även med de pengarna göra någon gigantisk omfördelning? Den frågan kräver sitt svar. Jag menar att det är fullständigt meningslöst att låta enskilda kommuner få en bredare skattebas om man sedan inte har för avsikt att låta dem behålla pengarna. Det var det som Roy Ottosson verkade vara inne på i slutet av sitt inlägg.
Fru talman! Jag tror att Lennart Hedquist missuppfattar det jag säger. Självklart skall kommunerna behålla den skatt de tar upp. Annars är det ingen poäng med det. Jag har också poängterat att man i skatteutjämningssystemet inte skall ta hänsyn till de skattesatser som kommunen tar ut. Det sade jag i mitt huvudanförande. Jag tycker nog att Lennart Hedquist har fått svar på sina frågor.

Fru talman! Innan jag går in på den kommunala ekonomin i stort vill jag hävda vikten av att den kommunala demokratin garanteras. Om den lokala demokratin skall kunna förstärkas måste det finnas ett lokalt handlingsutrymme. Plötsliga beslut om skattestopp och nya reformer pålagda av riksdagen som kommunerna själva får finansiera strider mot finansieringsprincipen. Beslutet om borttagande av vårdnadsbidraget är ett exempel som leder till att barnomsorgslagen kostar kommunerna ytterligare 5 miljarder kronor. Detaljreglering av kommunernas arbete gör det lokala politiska arbetet svårhanterligt. Bara det att ersättningsnivån vid föräldraförsäkring, arbetslöshet och sjukdom inte kan behållas på 80 % utan sänks till 75 % gör att kommunerna kan få betala ut ytterligare Den kommunala självstyrelsen är enligt regeringsformen en av grundpelarna i den svenska folkstyrelsen, en frihetsidé som syftar till att förstärka den lokala demokratin. Medborgarviljans förverkligande, den självständiga åsiktsbildningen och medborgarnas aktiva deltagande behöver stärkt grundlagsskydd. Den utredning om grundlagsskydd för självstyrelsen som förbundsstyrelsen krävde och som den borgerliga regeringen hade direktiv klara till, måste fram ur byrålådan. Spelregler för förhållandet mellan stat och kommun innehåller väsentliga oklarheter i delar som hur det samhällsekonomiska utrymmet för kommunerna fastställs, tillämpningen av finansieringsprincipen, statsbidragens utformning och kommunernas framtida skatteunderlag. 401 ombud från Kommunförbundets kongress kräver att den kommunala självstyrelsen respekteras och förstärks. Minskade intäkter och krav på ökade kostnader är en ekvation som endast kan gå ihop om kommunerna får ett reellt ansvar för både sin verksamhet och sina finanser. Regeringens kalkyler bygger på ett skatteintäktsbortfall med 6,5 miljarder kronor 1998 för kommunerna och minskade socialbidragskostnader. 1998 ett bortfall av skatteinkomster och ökade kostnader på 10 miljarder kronor. Man undrar var 70 000 kommunanställda och 35 000 landstingsanställda skall få arbete. Men framför allt, hur skall vården kunna tillgodoses? Vart är vårt välfärdssamhälle på väg? Kommunerna har redan höjt skatten med i genomsnitt Även om allt är en helhet och, som finansminister Göran Persson uttryckte det vid Kommunförbundets kongress i Kalmar i torsdags, stat och kommun är som siamesiska tvillingar med gemensamt blodomlopp, kan vi inte hoppa över den kommunala självstyrelsen. Hjärtat består av en höger och en vänster hjärthalva som vardera utgör en fullständig pump och består av två rum, ett förmak och en kammare. När vi nu uppehåller oss i kammaren skall vi inte helt styra förmaket, dvs. kommunsektorn - kommuner och landsting. Det finns klaffmekanismer mellan förmak och kammare. Om vi undergräver kommunernas ekonomi använder vi klaffmekanismen fel. Det är också känsligt vilka pålagor kommunerna får utan att finansieringsprincipen följs. En rättighetslagstiftning skall gälla de svagaste i samhället för att garantera dem skydd. En barnomsorgslag som inte tillåter ett vårdnadsbidrag är ett tecken på att klaffmekanismen mellan kammare och förmak inte fungerar. På tal om siamesiska tvillingar är dessa också sammanvuxna med större eller mindre vävnadsbrygga. Det verkar som om finansminister Göran Persson vill ha en större vävnadsbrygga än vad som är nyttigt för den kommunala självstyrelsen. Benämningen siamesiska tvillingar syftar på tvillingarna Chang och Eng Bunker på 1800-talet. De gifte sig med två systrar och blev fäder till tio respektive tolv barn. Är det månne denna bild som också kommer att gälla i regionfrågan, när resultatet av den utredningen kommer till beslut i kammaren, på så sätt att det kommer att handla om tio eller tolv regioner? Bildspråk är alltid intressanta att tolka. Det är sant att om den ene tvillingen dör, så dör den andre strax efter. Men det behöver inte betyda att vi medvetet skall ta död på kommunsektorn genom kvävning. Siv Holma citerade Karin Rudebecks uppgifter från Svenska Kommunförbundet. Enligt dessa har kommunerna de senaste fyra åren minskat sin verksamhet med 8 % och många arbetstillfällen har försvunnit. Hon visade också på att servicen har byggts ut. T.ex. har 79 000 fler barn sedan 1991 fått plats i den kommunala barnomsorgen. Antalet personer över 80 år har ökat med 31 000, och det är här behovet av omsorg för de äldre finns. I grundskolan har antalet elever vuxit med 44 000. Det har alltså skett en utveckling. Som det ser ut nu handlar det om en minskning med ytterligare 8 % fram till 1998. Det kan betyda minst 50 000 arbetstillfällen. Det handlar om att en fjärdedel av den kommunala verksamheten försvunnit på sju år, om man ställer de växande behoven i förhållande till neddragningarna. Det är en besvärande siffra. I landstingen fanns 435 000 anställda 1990. Där har visserligen en del förändringar gjorts, bl.a. ÄDEL-reformen och en överflyttning till kommunerna. Landstingen räknar med 260 000 anställda år 2000, vilket innebär en halvering. Man får dock ta siffrorna med en nypa salt, eftersom många anställda har flyttat över till kommunerna. Om man ser på jämställdheten och kvinnolönerna är perspektiven inte ljusa. Jag har varit ordförande för äldrevården i min hemstad och fick då uppleva att kvinnosatsningarna på lönefronten betydde att för varje miljon fick fem stycken lämna skutan. Det blev de andra som fick springa fortare. Till slut utvecklades en sorts solidaritet - hellre låga löner än att våra systrar får gå. Detta är inte rätt mot kvinnorna och jämställdheten. I det perspektivet har jämställdhetslagen tappat sin udd. Vi vet att 80 % av de anställda i kommunerna är kvinnor. Fru talman! Att den samlade offentliga sektorn anpassas till vad det samhällsekonomiska utrymmet medger är viktigt. Detta tillstår också vi kristdemokrater när vi säger ja till konvergensprogrammet i och med socialdemokraternas löfte att det skall vara balans i de offentliga finanserna 1998. Men vården och omsorgen om våra äldre måste under alla omständigheter vara ett prioriterat område för den offentliga sektorn. Utrymmet för begränsningar inom vården och omsorgen måste anses obefintligt. För att kvaliteten skall kunna garanteras krävs ökade resurser. Vi kristdemokrater anser att kommunsektorn bör förstärkas med 7-8 miljarder i förhållande till nivån i regeringens förslag. Ett särskilt bidrag på totalt 4,8 miljarder bör sättas av till kommuner och landsting för vård och omsorg för äldre. Finansieringen bör ske genom att höjningen av egenavgiften begränsas till 2 procentenheter fram till 1998. Dessutom skall den breddade fastighetsskatten för kommersiella lokaler och industrilokaler användas för skatteväxling till kommunsektorn. Det handlar om 2,9 miljarder. Jag yrkar bifall till reservation nr 4 i detta sammanhang. Ett av Socialdemokraternas dundervallöften var att kommuner och landsting skulle skyddas från neddragningar. Detta löfte har levt fram till beslutet, men nu gäller det plötsligt inte längre. Kommunsektorns och välfärdssystemets överlevnad får inte handla om att spela Bingolotto. Vi kristdemokrater anser också att delar av fastighetsskatten på sikt successivt bör växlas mot en kommunal fastighetsavgift för att täcka kostnader för brandförsvar, gator och annan kommunal service som är direkt kopplad till fastigheten. Ett utredningsarbete bör omedelbart sättas i gång. Men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till reservation nr 36. Givetvis står jag bakom alla kristdemokraternas reservationer. Fru talman! En lång och segdragen fråga handlar om riktlinjerna för ett nytt bidragssystem för kommuner och landsting. 1992 fattade riksdagen beslut om omfattande bidragsförändringar för kommunerna, och samtidigt infördes ett nytt utjämningssystem. Det skulle genomföras på fyra år med början 1993. Tidigare har statsbidrag lämnats för olika verksamheter, men nu sammanfördes olika bidrag i ett "påssystem". Då var kritiken från Socialdemokraterna kraftig. Samtidigt som förslaget kom tillsattes en ny utredning. Den innebar stora förändringar för Norrlandskommunerna. Den utredning som föregår dagens beslut om nytt bidragssystem innehåller de två delar vi har hört talas om i debatten - inkomstutjämning och utjämning av strukturellt betingade kostnadsskillnader. I utredningen har kds en reservation vad gäller utjämningen för barnomsorg och utjämningen för arbetslöshet och svagt befolkningsunderlag. I betänkandet noteras Kommunförbundets eniga yttrande. Men det är viktigt att säga att det framkommer en del krav från förbundet. Ett sådant är att vi måste ha ett nytt system för socialbidrag som inte leder till att staten kan vältra över kostnader på kommunerna. Man måste även i detta sammanhang se den offentliga sektorn som en helhet. Kommunförbundet anser också att någon form av extra skatteutjämningsbidrag bör övervägas, därför att det snabbt kan uppkomma problem som inte kan beaktas i ett generellt bidragssystem. Personligen skulle jag ha önskat att landstingen fått ytterligare ett år på sig, eftersom flera landsting har tagit på sig att själva arbeta med utjämningsfrågan. Det är för magert att bara ha en kostnadsredovisning från Malmöhus län som bas. Det hade varit rättrådigt att låta varje landsting ta fram ett eget material. När staten blir "rättvisefarbror" får han inte uppträda alltför godtyckligt. Men vi kristdemokrater har ställt oss bakom principerna för det nya utjämningssystemet. Det är viktigt att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner och landsting, men det är också viktigt att det blir noggrant analyserat så att vi verkligen håller oss inom lagens råmärken. Man kan fråga sig om det är förenligt med den kommunala självstyrelseprincipen att göra så drastiska ingripanden som det blir för vissa kommuner och landsting. Det får heller inte bli så, att lokaliseringsprincipen slås ur spel. Regeringen bör alltså återkomma med ett nytt lagförslag. Det har vi sagt i en reservation. Det är viktigt att lyssna på Lagrådet och konstitutionsutskottet. Som lagstiftare skall vi själva föregå med gott exempel. I dag tar vi alltså endast ställning till principen och förväntar oss ett lagtekniskt riktigt förslag för det slutgiltiga ställningstagandet. Fru talman! Vi kristdemokrater har noterat att regeringens förslag till kostnadsutjämning innebär en större tyngd på utjämningen för näringslivs och sysselsättningsbefrämjande åtgärder och befolkningsminskningen för kommunerna. Detta gynnar glesbygdskommunerna. Vi anser däremot att äldrefaktorn fått alldeles för liten viktning. Vi anser också att en uppräkning av kompensationen för hälso och sjukvård är nödvändig för landstingens del. En snabb utvärdering måste ske för att vi direkt skall kunna rätta till missförhållanden. Uppföljning och utvärdering måste genomföras och förändringar måste föreslås efter två år. Nu skall kommunsektorn redovisas varje år. Barnomsorgsfaktorn bör ta hänsyn till den barnomsorg som verkligen utförts. Valfriheten befrämjas bäst av ett system som tar hänsyn till vad som verkligen sker i varje kommun. Tillägg eller avdrag för barnomsorg bör alltså beräknas dels efter andelen barn mellan 1 och 2 år, 3 och 6 år, 7 och 9 år och 10 Därför yrkar jag också bifall till reservation nr 14. Fru talman! När man ser våldet och utvecklingen i vårt samhälle ställer man sig frågande. Här finns många faktorer som spelar in. Det skrämmande i dag är att familjedebatten tystnar alltmer. Efter det att vårdnadsbidraget på ett prestigemässigt sätt drogs bort utan att det gav några ekonomiska vinster - det blev bara en snara för valfriheten - och barnomsorgslagen stod kvar som ens sorts garanti hände en del. Barnbidraget sänktes, och flerbarnsfamiljerna sattes åt ekonomiskt. Sedan har debatten tystnat. Ett slags egoistiskt samhälle håller på att utformas, där var och en skall klara sig själv. För säkerhets skull stoppar den unge på sig kniven. Enligt min mening har medievåldet en stor betydelse. Jag kan inte förstå varför vi som politiska beslutsfattare så passiva står vid sidan om. I samband med droger händer det som inte får hända - alla dessa dråp som skett den senaste tiden. Den svenska sörgårdsidyllen är förbi. Samtidigt passar regeringen i sin spariver på att konfiskera från kommunerna redan beslutat statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård på 215 miljoner för innevarande budgetår. Denna korta varsel ger helt felaktiga signaler. Med tanke på den utveckling som nu håller på att ske framför våra tafatta ögon är det ett horribelt beslut. Regering och riksdag måste fatta mera långsiktiga beslut. För tids vinnande yrkar jag alltså bifall till reservation 4 och 14, men jag står givetvis bakom alla kristdemokraternas reservationer.

Fru talman! Det kan finnas skäl att i debatten om den kommunala ekonomin påminna om tillkomsten av det system för statsbidrag och utjämning av kommunala kostnader och intäkter som vi i dag har. Vi det tillfället, som nu ligger ett par år tillbaka i tiden, sade vi socialdemokrater ja till "påsen", men vi avvisade det förslag till tekniska lösningar med vilket systemet skulle användas. Vi redovisade också ett bättre alternativ som skulle leda fram till ett annorlunda system. Våra motiv för att säga nej vid det tillfället var att det system som vi i dag har inte omfattar alla kommuner. Det är orättvisa fördelningsnycklar som systemet tillämpar. Resan i tiden fram till nu har visat med full tydlighet, tycker jag, att vår bedömning vid det tillfället var riktig, inte minst därför att de övergångsregler som fastställdes har ändrats. I dagsläget, vilket kanske är det kraftigaste understrykandet av vår bedömning, diskuterar alla partier nya system med litet olika innehåll beroende på vilket parti man tillhör. Men ingen för ett resonemang som bygger på de principer som det gamla systemet byggde på. Det nya förslaget, som nu ligger till principbeslut, fullföljer de idéer som vi förde fram vid det förra tillfället. Det är med glädje jag kan konstatera att huvudlinjerna i detta principbeslut har ett mycket brett stöd. Bakom dem står i princip ett enigt kommunförbund. Här i riksdagen är det i praktiken så, att det enbart är Moderaterna som är avvikande - som avviker markant. Mängden av reservationer - 36 stycken - speglar på inget sätt den skiljaktighet som finns. Den är mer ett uttryck för tekniken i att fatta beslut än en spegling av åsiktsskillnader. Man kan också konstatera att det är mycket länge sedan ett betänkande om den kommunala ekonomin hade ett så brett stöd som dagens betänkande har. Detta till trots finns det ändå anledning att beröra några detaljer och några frågor som kan vara värda att diskutera. Moderaterna avvisar tekniken med inomkommunal utjämning. Men vad sätter de i stället? I reservationen 16 säger man att i stället skall ett bidrag ges till kommuner med för sina uppgifter otillräcklig skattekraft, och det skall vara en statlig åtgärd. Jag har litet svårt att se konsekvenserna av detta, Lennart Hedquist. Vad betyder det egentligen? Till vilken nivå skall en kommun som har otillräcklig skattekraft kompenseras, och hur stort blir finansieringsbehovet för detta i den statliga budgeten? I reservation 5 förs ett resonemang som jag tycker är litet motstridigt. Å ena sidan säger man att det skall vidtas åtgärder för att motverka och förhindra kommunalskattehöjningar - observera: motverka och förhindra. Det gjorde också Lennart Hedquist ett nummer av i sitt inledningsanförande. Men sedan säger man längre fram att det skall organiseras så, att kommuner som höjer skatten endast får behålla en mindre del av de skatteintäkter som höjningen leder till. Hur mycket mindre del är det fråga om, och hur mycket "motverka och förhindra" handlar det om? I reservation 31 har man ett par ganska fantastiska meningar som jag gärna vill peka på. Där står: "Enligt utskottet" - dvs. moderaterna, som i detta sammanhang är utskottet - "utgör en offentlig sektor som är så stor som den i Sverige inte vara ett samhällsekonomiskt problem utan också ett problem från mänskliga och sociala utgångspunkter." Detta måste Lennart Hedquist i dag eller vid något annat tillfälle utveckla. Hur kan en välfungerande offentlig sektor vara ett problem från mänskliga och sociala utgångspunkter? Längre fram säger man: "Men det är också angeläget att pröva vilka av de återstående offentliga utgifterna som även fortsättningsvis bör ha ett kommunalt ansvar." Det kan vara intressant att diskutera. Sedan säger man: "För vissa av dessa i dag kommunala uppgifter kan det vara rimligt att finansieringen sker på nationell nivå." Vilka uppgifter är det fråga om, och hur skall det organiseras? Det tror vore bra om vi fick utrett vid något tillfälle. Karin Pilsäter höll ett intressant anförande som jag lyssnade på. Det var många ord, men det var trots detta intressant. Hon talade om hederligheten i politiken, och det vill jag gärna ställa upp på. Då skall man först och främst inte odla myter om löften som aldrig ställs ut. Jag tror det vore bra om Karin Pilsäter och andra debattörer läste vad vi socialdemokrater skrev i vårt valmanifest och vad som t.ex. sades av Göran Det skulle vara intressant om Karin Pilsäter på något sätt kunde visa något litet bevis för det som skrivs i reservation 6 från Folkpartiet. Där sägs: "att Socialdemokraterna på såväl riksplanet som den kommunala nivån satt ett tvärstopp för den kommunala förnyelsen." Jag tar bestämt avstånd från detta konstaterande. Det är i grunden falskt och felaktigt. Jag avvaktar med spänning hur Karin Pilsäter skall motivera denna lilla mening i reservationen. Fru talman! I övrigt ber jag att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 19 i dess helhet.

Fru talman! Per Olof Håkansson var glad över det breda stöd propositionen påstods ha. Stödet går ju ut på att propositionen skall avslås och att regeringen skall återkomma med ett nytt förslag. Så länge man inte har sett hur det nya förslaget ser ut kan man möjligen få ett ganska brett stöd. Det förefaller av debatten som att det föreligger ett ganska brett stöd för att grundlagens bestämmelser skall respekteras. Det innebär onekligen ganska tydliga restriktioner för hur det nya förslaget skall kunna se ut, om inte Per Olof Håkansson avser att förespråka en grundlagsändring. Men då får regeringen vänta ett tag med att lägga fram ett förslag. Sedan tittar Per Olof Håkansson på alternativen och frågar mig vilket som är moderaternas alternativ och hur det skulle komma att te sig. Jag har redan sagt att grundbulten måste vara att det en kommun tar upp i kommunalskatt stannar hos den kommunen. Det är själva grunden för kommunal beskattning. De kommuner som inte har en tillräcklig skattekraft, låg skattekraft eller strukturellt ogynnsamma betingelser, måste få en statlig utfyllnad. Har man så omfattande kommunala uppgifter som i dag är det givet att den nivån måste ligga ganska högt upp. Vi har i dag grundgarantinivåer som ligger på ca 125 % av medelskattekraften, dvs. en mycket bred bas. Skulle man åstadkomma t.ex. en nationell finansiering av skolan, skolpengen och sjukvården blir situationen något annorlunda.
Fru talman! Lennart Hedquist kan inte bortse från det faktum att det utskottet lägger fram till beslut är ett ganska ledande principbeslut. Detta principbeslut har ett mycket brett stöd. Sedan förstår jag inte riktigt Hedquists resonemang om vad den kommunala skatten skall användas till. Med vilka pengar skall den kommun som skall betala den Hedquistska neutraliseringsavgiften betala om inte med den skatt den tar in? Eller är det några andra pengar som Hedquist förespeglar att kommunerna skall betala neutraliseringsavgiften med? Lennart Hedquist återkommer till detta med grundlagsenligheten. Självfallet skall de beslut som riksdagen fattar vara grundlagsenliga. Men ordvalet "grundlagsstridigt" är en bedömning som Lennart Hedquist står för. Inte minst replikskiftet med Karin Pilsäter visade på att det finns andra bedömningar i sammanhanget. Jag kan till ledning för Lennart Hedquists tankeverksamhet säga att Jan Bergqvist kommer senare i debatten att redovisa vår principiella syn på just denna fråga.
Fru talman! Jag tror egentligen inte att det är särskilt svårt att utifrån regeringsformens lydelse på denna punkt klarlägga huruvida förslaget är grundlagsenligt eller inte. Den enda möjligheten att åstadkomma en diskussion kring detta är att lyfta fram en rad tidigare glidningar som aldrig har varit prövade av Jag kan bara instämma i, Per Olof Håkansson, att det inte är ett idealiskt förhållande att ha en neutraliseringsavgift i botten på systemet. Men det kan man ha för att reglera uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Det är en helt annan sak att ta pengar som är lokalt beskattade och öronmärka dem för en omfördelning mellan kommunerna så att kommunerna betalar pengar till varandra. Förespråkar man den lösningen - och jag kan inte förneka att Per Olof Håkansson och säkert Jan Bergqvist också förespråkar den - måste man bekväma sig att först ändra grundlagen. Det finns andra lösningar att åstadkomma på detta område som gör att man respekterar att det en kommun tar upp i kommunalskatt får den också alltid behålla.
Fru talman! Jag tycker svaret hänger något i luften. Frågan är: Vad syftar neutraliseringsavgiften till om inte att utjämna någonting? Från en mycket snäv principiell utgångspunkt tycker jag att den moderata synen kan appliceras likväl på neutraliseringsavgiften.
Fru talman! Per Olof Håkansson säger sig vara mycket glad över det breda stödet för beskrivningarna och förslagen i det här betänkandet. Det är så. Det finns ett mycket brett stöd för huvuddragen i det, men han förbigår trots allt den skarpa kontrast som finns mellan detta betänkade och deras egen valpropaganda. Jag var inte på de interna socialdemokratiska utbildningsträffarna. Jag tror att de allra flesta människorna inte läste det finstilta i valmanifesten utan lyssnade på retoriken och kritiken mot de nedskärningar som gjordes av borgerliga majoriteter i kommuner och i riksdagen och de löften som konkret ställdes ut i kommun efter kommun. Jag vistades hela valrörelsen i kranskommunerna runt Stockholm. I kommun efter kommun ställdes det ut konkreta löften på x antal nya miljoner till just den kommunen. På valaffischerna stod det t.ex.: Personalen skall utvecklas, inte avvecklas. Människor kan inte ha uppfattat detta som någonting annat än löften om nya pengar. Jag menar att detta är ett löftessvek. Det har skett ett mycket kraftigt stopp för förnyelsen dels när det gäller de signaler som sänds ut, dels genom konkreta beslut här i riksdagen när det gäller etablering inom barnomsorg, sjukvård osv. samt genom många konkreta åtgärder ute i de olika kommunerna. Det är givetvis så att det har skett på olika sätt på olika håll, men signalen är ganska entydig. Jag vidhåller därför att det är ett stopp för förnyelsen i kommunsektorn. Det är ett löftesbrott från socialdemokraterna.
Fru talman! Jag hänvisar återigen Karin Pilsäter till det socialdemokratiska valmanifestet. I övrigt var nog svaret litet svävande. Det är en väsentlig skillnad på att säga att det och det har skett någonstans och den formulering som finns i reservation nr 6, nämligen att socialdemokraterna på såväl riksplanet som den kommunala nivån satt ett tvärstopp för den kommunala förnyelsen. Det är inte fallet. Sedan kan Karin Pilsäter och jag vara överens om att det säkert har skett i någon enskild kommun. Men det är en väsentlig skillnad att säga att det har skett på ett ställe och den ganska svepande generella formulering som finns i reservationen.
Fru talman! Jag noterar att Per Olof Håkansson helt och hållet återigen glider över det som är den stora frågan. Detta gäller inte den exakta formuleringen i min reservation utan den faktiska valpropaganda som hela det socialdemokratiska partiet drev ute bland människorna. Det visades faktiskt papper där det konkret lovades ut nya miljoner. I Botkyrka kommun lovades det ut 200 nya miljoner. I det här förslaget blir det mycket mindre. Man kritiserade oss mycket dels för det vi varit tvungna att genomföra, dels för det förslag som vi redan då stod bakom, nämligen det som nu i praktiken kommer att genomföras. Jag tycker att den viktiga frågan är, att om man före valet lovar ut konkreta nya pengar eller med mer svävande formuleringar lovar att personal inte skall avvecklas måste man också kunna erkänna att man bryter dessa löften om det skall vara någon mening med en sådan här debatt.
Fru talman! Det skall självfallet vara någon mening med debatten. Det blir ju en mening med debatten om man ansvarar för det man har sagt. Jag kan försäkra Karin Pilsäter att i det centrala materialet, i vårt valmanifest och vid de valmöten i södra Sverige där jag rörde mig förekom inte den typen av uttalanden av det enkla skälet att det inte fanns någon som helst grund för dem. Om sedan en enskild socialdemokratisk politiker har sagt detta är det väl inte märkvärdigare än att det även i andra partier har sagts saker som man efteråt inser att man borde ha utformat på ett annorlunda sätt. Jag tycker att grunden för den här debatten skall vara det socialdemokratiska valmanifestet och det som har sagts från centralt håll om den kommunala ekonomin, Karin Pilsäter. Där finns inte en tillstymmelse till det som Karin Pilsäter påstår.
Fru talman! Per Olof Håkansson och jag är helt överens när det gäller utjämningssystemet. Men i de tidigare anförandena har två andra huvudfrågor varit uppe till debatt, nämligen det faktum att man i realiteten sparar på kommunerna och därmed på välfärdens kärnområden samt frågan om det kommunala självbestämmandet i vidare bemärkelse. Per Olof Håkansson berörde inte dessa frågor. Jag hade gärna velat höra några kommentarer kring detta, men det kanske är meningen att Jan Bergqvist skall ta upp dessa frågor senare.
Fru talman! Vår syn på det kommunala självbestämmandet framgår bl.a. av betänkandet. Vi har ju också fått kritik för att vi har värnat om det kommunala självbestämmandet som innebär att man också skall få lov att fatta beslut om skattesatsen. Vi har t.o.m. sagt att man som en sista åtgärd i ett givet läge skall kunna få lov att höja skatten. Vi har kritiserats för detta av moderaterna. Det är väl ett bra exempel på att vi värnar om den kommunala självstyrelsen.
Fru talman! Jag har egentligen en följdfråga till Roy Ottossons fråga. I den här debatten ingår ju också regeringens skrivelse 1994/95:220 om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Jag tycker inte att vi någonstans har fått svar på om regeringen tänker ta fram den här utredningen och de direktiv som finns klara för att utreda ett förstärkt grundlagsskydd för den kommunala självstyrelsen.
Fru talman! Det måste väl vara ett missförstånd om vad som är utveckling. Utvecklingen sker ju ute i kommunsektorn. Det kan väl inte vara Ulla-Britt Hagströms mening att man genom centrala beslut och direktiv från riksdag och regering skall kommendera fram en utveckling som säkert inte kommer till stånd då? Det är väl bättre att vi var och en jobbar med och skapar förutsättningar för utvecklingsfrågorna på olika håll och kanter och över hela fältet på olika sätt. Jag tror att ett bra sätt att få i gång och driva på utvecklingsverksamheten är att vi får ett nytt statsbidragssystem som är långsiktigt hållbart. Då vet kommunerna vilken ekonomi de har att lita till. Tyvärr är det system som vi har i dag inte alls av den arten.
Fru talman! Det är helt klart att utvecklingen sker inom den kommunala sektorn. Men utvecklingen måste ha ett visst lagstöd för att kunna leva vidare. Det var ju faktiskt så att 401 ombud på kongressen som hölls i förra veckan i Kalmar begärde att den här utredningen tas fram och genomförs. Därför är frågan verkligen öppen. Skall vi här i riksdagen värna om att ta vara på de förslag och krav som kommer och ta upp den här frågan?
Fru talman! Det är självklart att vi skall värna om och ta vara på de förslag som kommer. Men omvänt får vi inte måla vad som helst på väggen bara för att man har en idé som inte är den allmänt gångbara. Jag har en motfråga. Vilken lag förhindrar i dag en kommunal utveckling?

Fru talman! Kommunerna har successivt ålagts ett allt större ansvar för välfärdspolitiken, för vård och omsorg, för barn och gamla och för dem som behöver social trygghet eller socialt stöd. De har tagit över en allt större del av ansvaret för utbildningen och för de viktiga och stora miljöfrågorna. Därför är det givetvis viktigt att kommunerna får likvärdiga förutsättningar att bedriva den här samhällsgemensamma verksamheten. Detta är syftet med den kommunala skatteutjämningen. Någon form av kommunal inkomstutjämning och kostnadsutjämning är nödvändig om man skall kunna få dessa likvärdiga förutsättningar. Kommunerna har olika förutsättningar. De ligger på olika platser i landet och påverkas av sitt geografiska läge. De har olika befolkningssammansättning och påverkas av detta. De har olika typer av, vad man kan kalla, opåverkbara kostnader som de inte kan förändra något nämnvärt vad de än gör. Jag vill påstå att en utjämning mellan kommunerna egentligen inte skiljer sig särskilt mycket principiellt från den utjämning som vi har mellan individer via vårt skattesystem. Det är i grunden samma princip. Man utjämnar så att man tar från dem som är starka och ger till dem som är svaga. Sedan kan man naturligtvis diskutera hur utformningen av skatteutjämningen skall se ut. Det har sagts många gånger att hur man är gör så är det alltid någon som är missnöjd med den kommunala skatteutjämningen. Det beror på hur man ser det. Man skulle kunna se det från den positiva sidan och säga att hur man än gör är det alltid några som är nöjda. En sak är dock ganska klar: alla är det inte. En viktig princip är att alla kommuner omfattas av ett utjämningssystem. Den principen måste ligga fast, menar vi från Centerpartiet, även efter den tekniska förändring som nu regeringen har fått i uppdrag att föreslå. Det är viktigt att systemet står i överensstämmelse med grundlagen, men principen att alla skall omfattas av systemet är vi från vår sida inte beredda att göra avkall på. I skatteutjämningsdiskussionen har kostnadsutjämningen varit den stora diskussionspunkten. Ändå gäller den den mindre delen av pengarna. Den stora delen av pengarna gäller inkomstutjämningen. Här står vi från Centerns sida bakom kravet på att det skall vara 95 % utjämning. Vi har hela tiden i utredningen och tidigare hävdat att man skall ligga så högt som möjligt när det gäller inkomstutjämningen. Det är bra att det ges ett besked om att kostnadsutjämningens olika faktorer och parametrar skall ses över under en tvåårsperiod. Det finns brister i förslaget till kostnadsutjämning som bör rättas till. Det finns en del saker som är svårbegripliga, har det sagts. Jag tror för min del att det inte går att skapa ett system som inte är svårbegripligt för gemene man. Det här är en så komplicerad massa att man inte kan kräva att alla som jobbar kommunalt skall förstå detta. Jag skulle vilja säga att det här är ungefär som att skaffa sig en bil. Jag köper en bil men jag vet inte alls hur den fungerar och jag vet inte vad det finns under motorhuven, men det är viktigt för mig att den går som den skall och att jag kommer till det mål jag tänker mig. Det särskilda stöd som har getts till Haninge och Göteborgs kommuner är ett avsteg från vad som hör till den kommunala kompetensen. Det skiljer sig t.ex. i fråga om skatteutjämningen, om den ligger inom ramen för grundlagen, på det sättet att skatteutjämningen har en generell utformning, medan det här är ett selektivt stöd. Nu har det varit nödvändigt, för dessa kommuner har drabbats väldigt svårt och behöver det stödet. Men det får inte bli en felaktig signal till andra kommuner att staten är beredd att avlasta kommunerna ansvaret. Det får inte uppfattas som något slags generell borgen till kommuner med stora problem som kan tecknas in så att man kan låna till driften. Jag tycker att det var fel när man ändrade kommunallagen på så sätt att det blev möjligt för kommunerna att ta lån för driften. Jag tycker att det är bra att det nu signaleras att det inte får bli fallet. Det skulle bara på sikt drabba kommunerna själva på så sätt att den kommunala självbestämmanderätten skulle urholkas. Man kan inte låta överföra ansvaret till andra om man skall kunna behålla sin självbestämmanderätt. Det tror jag inte heller kommunerna vill. Därför är det bra att man nu ger den här signalen. Att man samtidigt från riksdagens och regeringens sida framför ett hot om tvångsförvaltning av de kommuner som inte klarar kraven ser jag mera som en markering och en signal som i praktiken aldrig kommer att behöva tillämpas därför att kommunerna naturligtvis inte kommer att agera så att de riskerar det. Fru talman! Förra veckan deltog jag i Svenska Kommunförbundets kongress i Kalmar. Budskapet därifrån var tydligt. Vi är beredda, säger kommunerna, att ta vårt ansvar för välfärden. Vi är beredda att fortsätta ställa upp och vara den spjutspets i samhället som svarar för den grundläggande tryggheten för människorna. Vi är också beredda att ta vår del av saneringen av svensk ekonomi. Vi vet nämligen att om vi inte gör det drabbas vi av högre räntor och av alla de negativa konsekvenser som följer av en samhällsekonomi i obalans. Vi vet att vi drabbas nästan mest av detta, och därför är vi beredda att ta vår del av ansvaret. Men - och det är ett viktigt "men" - vi vill bara ta det ansvaret under förutsättning att staten också ser till att vi får ta hela ansvaret. Vi ställer inte upp på att staten beslutar om kostnader som vi från kommunsektorn sedan får betala. Vi ställer inte upp på t.ex. rättighetslagar i form av statlig socialbidragsnorm, som skall betalas med kommunala pengar. Vi ställer knappast upp på barnomsorgslagen; i vart fall hade vi inte tänkt göra det med mindre än att vi får kompensation. Det här tycker jag är en viktig signal från kommunerna som vi här i riksdagen måste ta till oss på allvar. Annars kanske det blir så som Ulla-Britt Hagström sade, för att hämta litet inspiration från det, att vi får förmaksflimmer med därmed påföljande risk för en infarkt. Den risken tycker jag inte att vi skall ta i vårt gemensamma blodomlopp och med vårt gemensamma hjärta. Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Roland Larsson inledde med att peka på hur kommunerna successivt har fått ta över finansieringsansvaret för allt fler aktiviteter. I det avseendet har han rätt. Det är dessutom så att ju mer omfattande det finansieringsansvaret blir, desto svårare är det att åstadkomma en bra finansieringslösning mellan stat och kommun. De enskilda kommunerna är ju i första hand hänvisade till sina egna skatteintäkter och sin egen skattebas, och skattekraften varierar i hög grad mellan kommunerna. Det är därför staten går in och ger bidrag till de kommuner som har otillräcklig skattekraft, för att de skall klara sig. En lösning på det här problemet, eller i vart fall något som skulle göra det lätthanterligare, är att se över vilka uppgifter skall ha en nationell finansiering och vilka skall ha en lokal finansiering. Det är det vi moderater har pekat på. Roland Larsson säger också att det nya system man beställer från regeringen skall omfatta alla kommuner. Men det system vi har i dag omfattar också alla kommuner. Det är bara det att det finns ett antal kommuner som har tillräcklig skattekraft för sina uppgifter, och de skall naturligtvis inte ha några bidrag. Men Roland Larsson verkar förespråka ett system där man skall kunna gå in och ta ifrån kommunerna det de har tagit upp i lokal skatt och skicka det till andra kommuner. Jag kan inte förmena Roland Larsson att hävda att man skall göra så, men då får man gå den väg som faktiskt är föreskriven, nämligen att här ändra grundlagen. Jag tycker att det är bättre att se till att vi kan få ett hållfast system, där det man tar upp i skatt lokalt också får stanna i den egna kommunen.
Det utjämningssystem som vi nu har och som Moderata samlingspartiet och Lennart Hedquist en gång har accepterat innebär reellt sett samma sak, nämligen att man tar från vissa kommuner och ger till andra. Huruvida alla kommuner omfattas eller inte kan inte ha en avgörande betydelse sett till grundlagen. I stället handlar det mera om vilken teknik man använder. Här har staten valt att ta in pengar till staten för att sedan betala ut dem till kommunerna. Det har ansetts acceptabelt. Nu vill vi välja att låta pengarna gå direkt till kommunerna. Men det anses inte acceptabelt. Hur detta skall lösas tycker jag framstår ganska tydligt och uppenbart. Det behöver kanske inte diskuteras särskilt mycket. Fru talman! En översyn av vad som är kommunala utgifter och vad som är statligt kostnadsansvar kan naturligtvis göras från tid till annan. För oss i Centerpartiet är det dock viktigt att det som kommunerna betalar skall kommunerna också besluta om. Om det är den ena eller den andra uppgiften kan diskuteras från andra utgångspunkter. Den rätta principen måste vara att den som står för kostnaderna också fattar besluten. Det är alltså vår grundläggande uppfattning.
Fru talman! Grundbulten i det system som vi har i dag är att det som en kommun tar upp i kommunalskatt får kommunen behålla. I samband med införandet och i och med att finansieringsprincipen i fråga infördes har man genom en neutraliseringsavgift reglerat mellan stat och kommun när nya uppgiftsfördelningar gjorts eller när själva skattebasen ändrats. Den gamla kapitalbeskattningen t.ex. har ju funnits i botten på det systemet. Jag har redan sagt att neutraliseringsavgiften heller inte är idealisk. Men jag tror att varje kommun, om nuvarande formulering i grundlagen skall vara kvar, får ta upp skatt för skötseln av sina uppgifter. Då måste vi se till att vi har ett system där kommunerna får behålla sina skatteintäkter. Omfördelningen, dvs. att kommuner med för sina uppgifter otillräcklig skattekraft ges statsbidrag, måste i det här systemet åvila staten.
Fru talman! Lennart Hedquist måste väl ändå tillstå att Moderata samlingspartiet har accepterat ett system som i praktiken ger samma effekt som det system ger som nu har föreslagits, så när som på ett par undantag när det gäller vilka kommuner som varit med eller inte. Annars har man ju accepterat den grundläggande principen. Det har man gjort utan någon tvekan om huruvida det strider mot grundlagen eller inte. Således borde det vara rimligt att kunna hitta en teknik som löser detta problem. Låt oss dock inte hänga upp oss på det! Jag är inte en lagkunnig person och kan inte bestämma detta. Regeringen får återkomma med det förslag som riksdagen nu ger regeringen i uppdrag att återkomma med. Det tycker jag är det viktiga här. Jag tycker alltså att vi kan avvakta med den diskussionen till dess.
Fru talman! Eftersom Roland Larsson och Centerpartiet tillhör majoriteten måste jag fråga hur man från Centerpartiets sida ser på kraven om ett utökat kommunalt självbestämmande med utökad beskattningsrätt när det gäller fastighetsskatten och miljöskatter. Jag måste också fråga hur Roland Larsson ser på det faktum att man faktiskt drar in pengar från kommunerna. Kommunerna själva räknar med att de under de närmaste åren till följd av en rad statliga beslut kommer att tappa i storleksordningen 9 miljarder kronor. Jag har tidigare i debatten påpekat att vi åtminstone när det gäller egenavgifterna borde kompensera kommunerna, för annars slår det mot välfärdens kärnområden som ju Roland Larsson uttalar sig så varmt för. Hur ser ni i Centerpartiet egentligen på detta? Är ni beredda att verka för att kommunerna får kompensation för höjningen av egenavgifterna eller inte?
Fru talman! Roy Ottosson vet att vi har ställt upp på ett förslag som ligger på riksdagens bord och som innebär att kompensation för egenavgifterna inte finns med. Vi har uppfattat att kommunsektorn accepterar att man får vara med och ta en del av det ansvar för saneringen av statens ekonomi som är rimligt med tanke på sektorns storlek. Men man vill ha fasta spelregler, och det här med fasta spelregler är det huvudkrav man har. Jag tror inte att kommunerna någonsin undandragit sig det ansvaret. Den kommunala fastighetsskatten har vi ju en gång i tiden varit med om att avveckla. Det är inte så enkelt att genomföra den, för det får effekter som är "orättvisa" i så måtto att många kommuner får betydligt större skatteintäkter än som egentligen är rimligt på grund av fastighetsvärden osv. som sammanhänger med koncentration och vad det nu kan vara. När det däremot gäller kommunala miljöavgifter, jag vill inte kalla dem för miljöskatter - alltså kompensation för kostnader som kommunerna har för att kunna hålla en god miljö - tycker jag att en diskussion kan föras. Det är inte på något sätt orimligt. Där är vi dock inte ännu, utan den diskussionen tror jag att vi får ta vid ett senare tillfälle.

Fru talman! Dagens betänkande och dess förhistoria är ett utmärkt exempel på varför medborgarna i detta land har anledning att känna oro inför den maktfullkomlighet och förkärlek för politisk kohandel som många av våra ledande politiker visat upp. Inbäddat i detta 126-sidiga dokument som ligger på våra bänkar finns alla element av väljarförakt som en ny generation politiker och en ny majoritet i denna kammare har anledning att ändra på. Här finns först och främst kohandeln. Dagens förslag är en slutprodukt efter åratal av förhandlingar fram och tillbaka. Olika systemlösningar har avlöst varandra och har varje gång lett till nya utfall för landets kommuner. Alla har sedan jämfört sig med det förslag som varit mest gynnsamt för den enskilda kommunen. På detta sätt har alla varit förlorare eller vinnare, åtminstone någon gång. Socialdemokraterna och Centern vill med dagens betänkande lugna starka väljarregioner utanför storstäderna. Detta leder fram till kohandelns slutresultat: den obegripliga kompromissen. Det är en kompromiss, som också med Roland Larssons ord, framställs som politiskt acceptabel för majoriteten men som ingen egentligen är riktigt glad över. Det är en kompromiss av och för politiker som är snart sagt helt omöjlig för vanliga medborgare att se igenom eller att förstå någonting av. Det andra elementet är nysvenskan. Här talas det om att ta från de rika kommunerna och ge till de fattiga. Men vem är det vi egentligen tar från, och vad är en rik respektive en fattig kommun? En rik kommun är en kommun som äger restauranger, som driver äventyrsbad eller som anser sig ha råd med en aktiv turistpolitik. En fattig kommun är en kommun som koncentrerar sina resurser genom att införa måltidsavgifter i gymnasieskolan och minska personaltätheten i barnomsorgen. Det borde vara exempel på en rik respektive en fattig kommun. Men med nysvenskan i denna kammare är det precis tvärtom. Här tas inte hänsyn till vad kommunerna anser sig ha råd med, hur mycket pengar de faktiskt har som kommuner. Om det är en rik eller fattig kommun bestäms utifrån hur mycket de medborgare i genomsnitt tjänar som bor i respektive kommun. Det är faktiskt två skilda saker. Det är inget självändamål att ha rika kommuner som äger nästan all mark, som anställer snart sagt alla kommuninvånare och som driver snart sagt all affärsverksamhet inom kommunens område. Uppmuntras den typen av beteende, då uppmuntras faktiskt en form av svensk Sovjetekonomi, fastän på det lokala planet. De s.k. rika kommunerna, som egentligen är fattigare än många av de kommuner som framställts som svältfödda, skall i dag straffas för att de med sina politiskt valda lokala församlingar har haft oförskämdheten att nedprioritera de kommunala anspråken och i stället via en lägre utdebitering överlåtit på medborgarna att ha mer att säga till om. Det är det som majoriteten här är ute efter. Nysvenskan skall dölja den ideologiska upprördheten över att det inte i alla delar av landet har förts en socialdemokratisk högskattepolitik på det kommunala planet. Det skall nu rättas till. Förmodligen skall det ske med en s.k. Robin Hood-skatt, en skatt som vi känner igen från 80-talet som inte har någonting med Robin Hood att göra och som mest följer den syn på förhållandet medborgarestat som företräds av sheriffen av Nottingham i samma film. Här finns den största paradoxen. Täby kommun som jag kommer från blir bestulen på 401 miljoner kronor under införandeperioden. De pengarna kommer inte någon kamrer på Täby kommun att gå ner och hämta i skattkammaren. De pengarna måste i stället tas in antingen via höjd skatt i Täby eller andra kommuner som drabbas på detta sätt eller via försämrad kommunal service. Då är frågan: Vilka drabbas av en försämrad kommunal service och höjda kommunala skatter? Det är här som jag menar att paradoxen kommer in. Det blir ju de som mest använder kommunal service eller de som till största delen av sin inkomst betalar kommunal inkomstskatt, dvs. de som har det sämst ställt och de som har svårast att få månaderna att gå ihop. Det gäller alltså låginkomsttagare, oftast inom LO-grupperna. De som har kunnat bryta den bostadssegregation som ofta diskuteras i denna kammare och som faktiskt skaffat sig råd att bo i de här kommunerna - ofta norr om Stockholm, där markpriser och marknadspriser för bostadsrätter är mycket höga - och som tack vare den låga utdebiteringen på marginalen har klarat att bo kvar kläms nu åt. På detta sätt skapas faktiskt inom några få år rena rikemansreservat i dessa kommuner. Ovanpå de höga boendekostnaderna skall ju också här tvingas fram högre skatter för dessa låginkomstgrupper. Det är det som jag tycker blir effekterna av en retorik där det talas om att ta från rika. Men på detta sätt får det egentligen en helt annan effekt. Till sist finns här också maktfullkomligheten, känslan av att de som bidragit till detta beslut anser sig kapabla och lämpade att ställa sig över principer och lagar. Lagrådet, vars uppgift i svenskt samhällsliv bl.a. är att värna den svenska grundlagen, har gjort just det. Lagrådet har sagt att hela operationen att ta från en kommun enbart för att ge till skötseln av en annan kommun är grundlagsvidrig. Ändå säger man här att det skall ändras, dvs. med några paragrafanpassningar. Vad riksdagen i dag gör är att ett utfall beställs. Det skall alltså bli precis samma utfall. Förvisso har den första principen som målats ut varit grundlagsvidrig. Nu beställer vi ett annat utfall. Det menar jag är en ny form av Lidbomeri som kommer att drabba väldigt många invånare. Det kommer dessutom inte att stanna vid de tre kommuner som vi i dag inleder med, utan det kommer att växa ut. Det kan vi vara övertygade om.

Herr talman! Fredrik Reinfeldt gör sig väldigt lustig över den demokratiska process som har föregått det förslag som här har kommit. Jag vill fråga vilka alternativ han har till den demokratiska process som han kallar för kohandel. När det gäller demokratisynen och det som han säger om Lagrådet vill jag framhålla att konstitutionsutskottet har sagt att det sammantaget finns flera omständigheter som ger utrymme för en annan tolkning än den som Lagrådet har gjort. Det handlar också om en demokratisyn när det gäller det som konstitutionsutskottet har sagt. Den beskrivning som Fredrik Reinfeldt gör sig skyldig till beträffande skattekraften är felaktig. I fråga om vilka kommuner som är rika eller fattiga handlar det ju om skattekraften hos individerna i kommunen. Där har en jämförelse gjorts. Hur går det ihop att hävda att staten skall gå in och stödja kommuner med låg skattekraft och samtidigt säga att kommunsektorn i sin helhet skall drabbas av indragningar som är ännu större än de som finns i det nu liggande förslaget?
Herr talman! Lennart Hedquist har tidigare i denna debatt bl.a. redogjort för Moderaternas syn. Sedan många år för vi en diskussion om just detta, eftersom vi också under 80-talet hade en liknande Robin-Hoodskattediskussion som jag mer liknade vid sheriffen av Nottingham. Vi moderater har alltså slagit fast att vi vill ha ett lokalt självbestämmande. De pengar som tas ut i skatt lokalt skall också gå till finansieringen av den lokala verksamheten. Vi har också biträtt att man kan gå in och stödja vissa kommuner, i det här fallet de flesta, för kostnader utöver vad den lokala skatten faktiskt räcker till. Vi är dock ensamma om att hela tiden slå fast detta som en grundprincip. Alla andra anser ju att man av olika skäl kan gå in och brandskatta vissa kommuner, vilket också 80-talets diskussion gällde. De flesta har sagt att Lagrådet sällan är så tydligt som det har varit denna gång när det gäller det grundlagsstridiga i det som detta förslag innebär. Man får peka på andra glidningar som redan har skett för att gömma sig bakom den kritik som Lagrådet framför. Det är faktiskt att gripa efter ett halmstrå att leta upp lagrådets lilla formulering om att man kanske skulle kunna hitta en annan teknik. Med annan teknik avser ju Lagrådet just att man skall frångå idén att ta pengar från vissa kommuner för att ge till verksamhet i andra kommuner. Här i kammaren vill man ju ha kvar det som är själva utfallet, det grundlagsstridiga. Sedan skall man hitta en annan teknik. När det gäller den tredje frågan får jag återkomma.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att beträffande den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten komma ihåg att det är en principstadga som riksdagen har möjlighet att fylla med ett innehåll som är förenligt med de intentioner som man hade när man införde den här möjligheten. Det här med Lagrådets enighet är också en viktig konstitutionell fråga. Det handlar om en avvägning mellan juridiken och politiken för att se vad som är avgörande. Vad jag har förstått är det politiken som i det här sammanhanget avgör vad grundprincipen/principstadgan skall innehålla.
Herr talman! Detta var en utmärkt sammanfattning av vad som ibland kallas för rättsstatens förfall i Sverige. Politiker säger att när grundlagar och andra lagar ställs i vägen för vad som anses ligga i tiden just nu, eller stå i vägen för den kompromiss som kohandeln just den här veckan har gett upphov till, så kan lagen maka åt sig. Politikerna får bestämma vad som helst. Problemet är att det inte blir någon överblickbarhet i ett sådant system. Medborgarna har ingen faktisk möjlighet att följa vad som gäller, eftersom detta nästa vecka kan gås runt. Det är ju själva idén med grundlagen, att den inte skall kunna ruckas på med veckobeslut, som det nu tummas på. Jag vill återkomma till en sak som Siv Holma sade i sitt huvudanförande och som är en i grunden helt felaktig syn. Siv Holma sade att en rik kommun är en kommun som har hög skattekraft. Men det är inte säkert. En rik kommun är lika ofta en kommun som har hög utdebitering, dvs. som tar en stor andel av sina medborgares pengar och som unnar sig saker, framför allt gäller det utanför storstäderna, som storstadskommunerna inte skulle kunna drömma om. Jag nämnde att det är frågan om äventyrsbad, om att äga stora delar av den vanliga affärsverksamheten eller att driva en aktiv turistpolitik. Det hänger alltså också på vilken utdebitering som görs, vilken prioritering kommunerna gör utifrån frågan om det är medborgarna som skall bestämma över sina pengar eller om dessa skall tas in till den lokala församlingen. 80-talet var i detta avseende intressant. Många kommuner i våra storstäder påbörjade då en utveckling mot att pressa ned sina offentliga utgifter och mot att sänka utdebiteringarna. Därmed fick medborgarna bestämma mer själva. Förvisso är skattekraften högre på vissa håll än på andra. Men det leder inte automatiskt till att vi har rika kommuner som det bara är att brandbeskatta och hämta pengar ifrån. Det är den felsynen som har skapat det politiska läge som nu gör att många ursäktar sig med att det skulle vara någonting bra att man brandbeskattar framför allt Stockholmsregionens kommuner på detta sätt.
Herr talman! Jag har inte att göra med vilken sida Fredrik Reinfeldt steg upp på i morse, men uppenbarligen var det åt fel håll. Ordvalet i hans anförande förvånade mig i hög grad. Anförandet var också avslöjande - det avslöjade att Fredrik Reinfeldt inte har förstått ett dugg av det förslag som majoriteten uppenbarligen är beredd att ställa sig bakom. Inkomstutjämningen har inte ett dugg att göra med ned och upprioriteringar i den kommunala verksamheten. Alla de exempel som han nämner är fullständigt skilda från inkomstutjämningen. Inte heller på kostnadssidan har det ett dugg att göra med det han säger. Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar att driva kommunal verksamhet. Kvarstående skillnader skall självfallet finnas, och de skall bero på den av kommunen själv valda kvaliteten, kvantiteten och effektiviteten. Jag rekommenderar Fredrik Reinfeldt att ta ett par lektioner hos Lennart Hedquist, en gammal hederlig kommunalman som säkert har god förmåga - det vet jag - att beskriva majoritetens förslag.
Herr talman! Jag får väl citera Lennart Hedquist som säger att majoritetens förslag är ett avslag på regeringens proposition. Därefter får vi gå på de majoritetsskrivningar som finns. Det märkliga i dessa majoritetsskrivningar är att man med hänvisning till Lagrådets kritik, uppföljd av konstitutionsutskottet, konstaterar att det förslag som ligger på riksdagens bord i kompletteringspropositionen inte är förenligt med grundlagen. Därför skall regeringen återkomma. Men utfallet skall, säger man, vara detsamma. Det är det som är så märkligt. En annan teknik skall användas för att åstadkomma samma sak. Det blir något svårt att beskriva för medborgarna hur det som är grundlagsvidrigt ändå skall ge samma effekter. Man behöver inte vakna på fel sida på morgonen för bli irriterad över detta eller tycka att det är svårt att förstå sig på. Jag får återkomma till det övriga.
Herr talman! Fredrik Reinfeldt hänvisade i något förklenande ordalag till Carl Lidbom. Jag skall också hänvisa till Lidbom och säga att detta är trams! Beträffande det vi från majoritetens sida avser att beställa kan Fredrik Reinfeld läsa innantill, det skall jag inte upprepa. Den beskrivning Fredrik Reinfeldt gav stämmer inte med det vi avser att beställa. Vi har beställt någonting som bygger på vissa principer, där vissa effekter beskrivs tydligt i propositionen. Förslaget har inte alls det syfte som Fredrik Reinfeldt ger det.
Herr talman! Det påpekas flera gånger, och det döljs bakom att det är så oerhört viktigt för kommunerna i sin budgetbehandling att veta vad utfallet av statsbidragen skall vara för det kommande året, att signalen är att utfallet skall bli detsamma. Ikraftträdandedagen är densamma, den 1 januari 1996. Det är bara lagtekniken som skall förändras - nu nickar Per Olof Håkansson. Det är ju precis det jag säger: Effekten är att vi kommer att brandbeskatta vissa kommuner, gå in och ta deras pengar för att ge till andra kommuner. Det är den effekten ni inte tar debatt om, och det är det som har varit kritiken. Och ändå skall utfallet vara detsamma. Vad gäller påståendet att jag skulle ha beskrivit inkomstutjämningseffekterna på ett felaktigt sätt vill jag säga att jag bara har bestridit de beteckningar som allmänt har använts i debatten, nämligen beteckningen rika kommuner, som alltid ligger i storstäderna, och beteckningen fattiga kommuner, som alltid ligger utanför storstäderna, företrädesvis i Norrland. Jag har tyckt att det har varit märkligt att man i en del av dessa kommuner utanför storstäderna anser sig ha råd med olika typer av verksamhet. Det finns aldrig pengar till sådant i storstadskommunerna, där man har pressat kostnader sedan tidigt 80-tal. Karin Pilsäter beskrev mycket målande effekterna av detta. Det är för enkelt att hävda att man kan avgöra huruvida en kommun är rik bara genom att se till skattekraften. Man måste också se till utdebiteringen, dvs. vilken prioritering man har gjort i förhållande till vem som skall ha hand om pengarna: kommunen eller de enskilda medborgarna. Jag menar att man i dag vill straffa vissa välskötta, företrädesvis borgerligt styrda kommuner i Stockholmsregionen.

Herr talman! Jag kommer i det här anförandet att hålla mig till frågorna i motion Fi39. Förslaget till nytt bidrags och utjämningssystem för kommuner och landsting är ett dåligt förslag för landet i stort, speciellt för geografiskt stora och ekonomiskt svaga kommuner i norra Sverige. Förslaget är mindre dåligt för storstadsområdena och geografiskt små och ekonomiskt starka kommuner i södra Sverige. Det löser nämligen problemet med att vissa kommuner i storstadsområdena kunnat etablera sig som höginkomstkommuner med mycket låga skattesatser, medan grannkommunerna fått ta hand om arbetsplatser, höghusområden m.m. som lett till höga skatter. Denna segregation motverkas i det förslag som nu är framlagt genom att lågskattekommunerna kommer med i utjämningssystemet. Det sker dock på bekostnad av övriga landet som får ett system där bara ett fåtal kommuner känner igen sig. Huvudsyftet med regeringens förslag är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. Detta skall ske genom en långtgående utjämning av skillnaderna i beskattningsbara inkomster och strukturellt betingade kostnader. Ett annat syfte är att skapa ett stabilt och överblickbart system som inte ändras år från år. Jag anser att dessa syften inte nås med föreliggande förslag. I förslaget från regeringen, som även Centern och dessutom åtminstone Miljöpartiet står bakom, anges att tidigare utjämningssystem innehållit mer av politiska bedömningar än av objektivt mätbara faktorer och att föreliggande förslag i stället bygger på fördelning på objektiva grunder. Jag ifrågasätter detta vad gäller metoderna för kostnadsutjämning. Valet av standardkostnadsmetoden innebär att helhetssynen riskerar att förloras, bl.a. i fråga om socialtjänstens kostnader. Förebyggande insatser inom fritid och kultur tas inte med, och insatserna mot arbetslöshet värderas lågt. Framräknade statistiska samband tas till intäkt för att det finns orsakssamband, vilket kan ifrågasättas på en rad punkter. Bristen på statistiskt samband tas ibland till intäkt för valet av andra indikatorer. Valet av samband förefaller gynna vissa typer av kommuner på ett systematiskt sätt. I detta val finns stort utrymme för politiska värderingar. För hälso och sjukvård, individ och familjeomsorg och kollektivtrafik - verksamheter där storstadsområdena har höga kostnader - tillämpas metoder baserade på kostnadsskillnader, medan man för äldreomsorgen, där kostnaderna är höga i gles och landsbygdskommuner, i stället tillämpar en behovsanpassad modell. Metodvalet missgynnar konsekvent de flesta av skogslänens kommuner. Jag ifrågasätter över huvud taget det möjliga i att infånga både Bjurholms, Sveriges minsta kommun, och Stockholms förhållanden inom samma matematiska formler. Kommunerna har uttryckt starka önskemål om ett hållbart och stabilt system vars konsekvenser är överblickbara under en följd av år. Liggande förslag innehåller övergångstider på upp till åtta år, kontrollstation efter två år och en parlamentarisk uppföljning. Jag ifrågasätter om förslaget därmed uppfyller kommunernas önskemål om stabilitet och förutsägbarhet. I stället tolkar jag detta som ett tecken på att förslagsställarna är medvetna om förslagets många brister. Utformningen torde leda till ständiga krav på förändringar, vilka till en del också kommer att verkställas successivt. Kommunförbundets enhälliga tillstyrkan synes mest vara ett uttryck för uppgivenhet. Den metod för inkomstutjämning som föreslås har två för mig oacceptabla konsekvenser. För det första skapar det mycket komplicerade utjämningssystemet s.k. pomperipossaeffekter. Det innebär att vissa kommuner får sänkta intäkter om skattekraften i kommunen ökar och vice versa. För det andra blir inte utjämningen fullständig, utan de fattigaste kommunernas skattekraft blir 3-5 % lägre än de rikaste. De svagaste kommunerna missgynnas alltså till skillnad från i tidigare utjämningssystem. Motivet till att regeringen och Centern inte väljer ett enkelt och rakt system med lika skattekraft i alla kommuner sägs vara att "systemet därmed skulle ge kommuner och landsting, med en skattekraft under genomsnittet, direkta incitament att höja skatten". Jag delar inte denna misstänksamhet gentemot kommunpolitikerna. Medvetenheten om nackdelarna med en hög kommunalskatt är i dag mycket stor, varför någon okynneshöjning inte förekommer. Däremot föreligger olika politiska värderingar om skattens storlek. Införandeperioden föreslås bli hela åtta år, och kommunerna som får sänkta inkomster drabbas av en sänkning som inte är större än 250 kr per skattekrona och år. Man stryps, men det går långsamt. Däremot innehåller inte förslaget några begränsningar av vilka kommuner som skall få tillskott och vilka som skall få sänkta inkomster med hänsyn till respektive kommuns skattesats och kommunalekonomiska status. Jag finner det stötande att lågskattekommuner med god ekonomi, t.ex. Lund, får inkomstförstärkningar med ca 1 500 kr per invånare, medan högskattekommuner med dålig ekonomi, t.ex. Överkalix, förlorar 2 000 kr per invånare. Jag tillsammans med tre andra folkpartister från skogslänen, Sigge Godin, Lennart Rohdin och Lennart Fremling, står bakom motion Fi39, där vi föreslår att regeringen bör återkomma med ett bättre förslag. De stora problem som otvivelaktigt finns i några kommuner, däribland Göteborg, kan tills vidare åtgärdas på annat sätt än genom att tvinga på alla Sveriges kommuner ett komplicerat system som man inte kan överblicka, ett system där man inte känner igen sig och som kommer att bli utsatt för ständiga förändringar. Efter att ha läst finansutskottets betänkande står det slutgiltigt klart för mig att vi inte kommer att få stöd av en majoritet här i kammaren. Jag avstår därför från att yrka bifall till motionen, men vid voteringen om momenten 6 och 7 kommer vi motionärer att avstå från att rösta och därmed visa att vi står fast vid våra ståndpunkter i den här frågan.

Herr talman! Jag har lyssnat på Torsten Gavelin och känner igen mycket av den argumentering som han har fört. Jag skulle vilja höra vad Torsten Gavelin anser om det förslag som Vänsterpartiet har lagt, att ha en kommunakut som t.ex. kan vara till stöd för just en kommun som Överkalix som drabbas speciellt svårt av utjämningsförslaget. Skulle inte förslaget kunna vara en öppning i det här sammanhanget?
Herr talman! Nej, Siv Holma, jag tror inte på någon kommunakut. Jag tror på att ett helt nytt utjämningssystem skulle ge en bättre effekt för sådana kommuner som t.ex. Kalix. Med exempelvis det system som vi har haft tidigare - de kommunala utjämningssystemen har ju utbytts rätt ofta - hade säkert en sådan kommun som Överkalix haft betydligt bättre möjligheter att klara sig. De kommunakuter som nu t.ex. Göteborg och Haninge tvingas utnyttja är ju ett tecken på att det nuvarande systemet inte fungerar bra.
Herr talman! Jag tycker att det är sorgligt att man inte kan stödja ett förslag om kommunakut. Precis som Torsten Gavelin konstaterade i sitt anförande finns det en politisk majoritet för det nya utjämningssystemet. I avvaktan på att detta system skall utvecklas tycker jag att de kommuner som Torsten Gavelin talar för skall kunna få stöd och hjälp genom en kommunakut.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till en enda fråga till Torsten Gavelin. Den har att göra med hans genomgång om att detta för vissa kommuner är ett bra förslag och att det för vissa kommuner är ett dåligt förslag. Jag undrar då: Jämfört med vad?
Herr talman! Det är ju fråga om en jämförelse med förhållandena sedan en lång tid tillbaka. Som jag nyss sade i min replik till Siv Holma har vi ju fått nya utjämningssystem vart annat eller vart tredje år. Det är alltså en successiv process som vi har genomlevt. Men det är väl alldeles uppenbart att det i jämförelse med det system som just nu gäller blir mycket drastiska konsekvenser.
Herr talman! Jag vet inte om Torsten Gavelin har upptäckt det, men faktum är att inget enda parti och ingen enda enskild riksdagsledamot har sagt att det system som vi har i dag är bra. Då undrar jag: Varför då fortsätta att göra en jämförelse med något som ingen egentligen vill ha och som vi alla är överens om är kört?

Herr talman! Jag var med när vi i konstitutionsutskottet arbetade fram den nya grundlagen. Bl.a. arbetade vi oss igenom de paragrafer som i dag gäller för kommunerna. Därför läste jag med förvåning vad Men, herr talman, att jag har invändningar mot just detta lagrådsyttrande betyder inte att jag vill avfärda Lagrådet som institution. Tvärtom är Lagrådet en tillgång för oss lagstiftare. Vi skall inte klanka på Lagrådet för att det kan göra olika bedömningar beroende på vilken sammansättning det har. Vi skall komma ihåg att Lagrådet inte är en domstol. Lagrådet är ett expertorgan med tre experter, som skall ge synpunkter på nya lagförslag. Vi skall inte heller underskatta Lagrådet för att dess yttranden kan vara av skiftande kvalitet. Lagrådet yttrar sig över lagkomplex på vitt skilda områden. Det ligger i sakens natur att de tre domarna inte kan vara experter på allt. Vi kan inte heller kräva att Lagrådet alltid skall dra en knivskarp gräns mellan juridik och politik. Gränsen är ofta hårfin. Jag tror att Lagrådet många gånger har anklagats för att politisera där det inte alls har varit avsikten. Men visst är detta en svår och känslig fråga. Enligt den studie som docent Karl-Göran Algotsson har gjort med stöd av Riksbankens jubileumsfond har Lagrådet till stor del gjort sig till tolk för den ekonomiska liberalismen - inte sällan i konfrontation med arbetarrörelsens välfärdsideologi. I en del högerkretsar sågs också länge Lagrådet som ett slags motvikt till vad man kallade "demokratins lagstiftningsraseri". Herr talman!

Jag tror att alla partier kan ge egna exempel på situationer då det varit olämpligt att följa Lagrådets råd. Algotsson påpekar att varken Moderaterna eller Folkpartiet sparade på krutet när de på 80-talet angrep ett par av Lagrådets yttranden för att de var undermåliga och för att de grovt missade i själva grundlagsanalysen. Ändå ser jag övervägande fördelar med vårt nuvarande system. Tack vare Lagrådet har lagarna många gånger blivit bättre formulerade och riksdagens beslut fått bättre kvalitet. Men en positiv inställning betyder ju inte att vi skall avstå från att öppet och kritiskt granska vad Lagrådet säger. Att vi skall pröva och granska ligger ju i själva det system vi har. Det är aldrig Lagråden som har sista ordet, utan det sker alltid en juridisk och sakpolitisk prövning efter det att de tre experterna i Lagrådet har sagt sitt. Lagrådet är som sagt ingen författningsdomstol. Det lagråd som yttrande sig den 12 maj säger följande: a) En kommun får bara ta ut skatt för att sköta sina uppgifter. b) Dessa uppgifter måste vara knutna till kommunens eget område eller till kommunens egna medlemmar. c) Av denna s.k. lokaliseringsprincip följer att skatt som tas ut för att tillföras andra kommuner strider mot grundlagen. Detta är i koncentrat Lagrådets yttrande, och då frågar man sig: Var i grundlagen står det att kommunerna är förhindrade att ta ut skatt som skall omfördelas till andra kommuner, om detta sker genom kommunal skatteutjämning som riksdagen beslutar om? Och varför måste man tolka regeringsformens ord om att "kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter" som att det gäller varje kommun för sig och inte kommunkollektivet? Det står dock Vidare måste man ställa frågan: Varför är Lagrådets skrivning så ofullständig när man åberopar lokaliseringsprincipen? Hur kommer det sig att Lagrådet inte alls berör att både de befogenheter och de skyldigheter som riksdagen kan lagstifta om mycket väl kan gå utöver vad som följer av en strikt lokaliseringsprincip? För övrigt är det just i vanlig lag och inte i grundlag som riksdagen har lagt fast lokaliseringsprincipen. Och grundlagen hindrar inte riksdagen från att med vanlig lag modifiera denna lokaliseringsprincip. När vi på 70-talet arbetade i konstitutionsutskottet med det nya grundlagsförslaget jämförde vi hela tiden med den då gällande författningen. I 57 § i den dåvarande regeringsformen fanns det bestämmelser om den kommunala beskattningen som löd så här: "Huruledes särskilda menigheter må för egna behov sig beskatta bestämmes i kommunallagarna" - jag kunde det utantill på den tiden. Ett av de hjälpmedel som vi hade i vårt arbete var Robert Malmgrens Sveriges grundlagar. Där sägs i kommentaren till uttrycket "egna behov" att detta inte bara avser de uppgifter som uppstår som en naturlig följd av samboendet i kommunen utan också avser sådana uppgifter som kommunen ålagts av staten, och som på detta sätt "blivit kommunala, ehuru de icke tillgodose deras egna behov utan allmännare intressen." Om jag upprepar samma sak med litet modernare ord betyder det alltså att en kommun kan av riksdagen åläggas att ta ut skatt, inte bara för uppgifter som tillgodoser kommunens egna behov i snäv mening utan också för uppgifter som tillgodoser mer allmänna intressen. Vad vi kunde se i KU var att systemet med kommunal skatteutjämning byggde på en väl etablerad konstitutionell praxis. När vi så föreslog den nya regeringsformen utgick vi ifrån att de nya formuleringarna inte innebar någon förändring av förutsättningarna för kommunal skatteutjämning. Detta har betydelse när man skall tolka den grundlagsbestämmelse om den kommunala beskattningsrätten som Lagrådet åberopar. Observera att vid tiden för införandet av den nya bestämmelsen fanns det sedan länge vanliga lagregler om kommunal skatteutjämning, inklusive det mycket långtgående utjämningssystemet mellan kyrkliga kommuner. Det är för mig en gåta varför Lagrådet inte alls berör denna sak. Genom åren har olika konstruktioner använts för att åstadkomma en kommunal skatteutjämning. Oavsett hur konstruktionerna har sett ut har de dock alla gått ut på att kommuner med låg skattekraft skall kompenseras jämfört med ekonomiskt starkare kommuner. 1973 överlämnades till KU grundlagsförslaget med bl.a. den här bestämmelsen om att kommunerna kan ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter. I propositionen sades att bestämmelsen inte kan "läsas så att den kommunala beskattningsrätten måste vara fri ens i den meningen att varje kommun helt obunden kan bestämma skatteuttagets storlek". I utskottet kommenterade vi detta uttalande med att förslaget väl uppfyllde de krav som kunde ställas på ett grundlagsskydd för den kommunala självstyrelsen, och riksdagen godkände också detta uttalande. Värt att notera är också vad Holmberg-Stjernquist säger i sin grundlagskommentar. Deras slutsats är att "föreskrifterna i 1:a kapitlet inte i samma utsträckning som föreskrifterna i de andra kapitlen kunna betraktas som bindande rättsregler". Varför går Lagrådet inte in på dessa uttalanden? Ingenstans sägs det i grundlagen att kommunerna är förhindrade att ta ut skatt som omfördelas till andra kommuner efter riksdagsbeslut om kommunal skatteutjämning. Vilka uppgifter som kommunerna kan ta ut skatt för har inte definierats i regeringsformen. I stället sägs det i 8:e kapitlet att grunderna för den kommunala beskattningen skall meddelas av riksdagen genom vanlig lag. Detta är den springande punkten i hela frågan. Det är riksdagen som genom lagstiftning både sätter gränser för kommunernas befogenheter och ålägger dem deras skyldigheter. Hur den kommunala beskattningsrätten närmare skall förverkligas bestämmer riksdagen genom sin lagstiftning. Det som jag tycker är mest beklagligt med Lagrådets yttrande är inte att det hoppar i galen tunna. Det har många lagråd gjort förr. Men det verkligt beklagliga är att Lagrådet inte ens försöker sig på en rejäl analys. Lagrådet startar inte med en omsorgsfull definition av de centrala begreppen. Man fortsätter inte med en noggrann genomgång av de författningsmässiga förutsättningarna. Man går inte vidare genom att systematiskt analysera de avgörande frågeställningarna med sikte på att steg för steg nå fram till en logisk och väl underbyggd slutsats. Konstitutionsutskottet har däremot i sitt yttrande genomfört den analys som saknades hos Lagrådet. Milt men bestämt konstaterar konstitutionsutskottet att det sammantaget finns flera omständigheter som ger utrymme för en annan tolkning än den som Lagrådet har gjort. Mot bakgrund av den analys av grundlagsfrågan som KU har presenterat anser finansutskottet att det i och för sig är möjligt för riksdagen att godkänna regeringens förslag om kommunal skatteutjämning. Det är grundlagarna och inte Lagrådet som sätter gränser för riksdagens beslutanderätt. Men samtidigt vill vi inte i oträngt mål pressa den ståndpunkten. Vi har ju en samarbetstradition i Sverige som innebär att vi strävar efter bred enighet om hur lagförslag skall förhålla sig till grundlagarna. I det här fallet finns både tid och möjlighet att välja en annan utformning som ger samma utjämning, och då skall vi göra det. Det är en god svensk tradition att arbeta på det sättet. Herr talman! Till sist: Utjämningen mellan kommunerna har medverkat till att öka välfärden för medborgarna i Sverige. Ett väl fungerande system för skatteutjämning är inte ett hot mot kommunernas självstyrelse, utan det är tvärtom någonting som stärker och vitaliserar den kommunala självstyrelsen. Och den kommunala demokratin kan aldrig ta skada av solidaritet.
Herr talman! Jan Bergqvists anförande var en god illustration till det som vi redan visste, nämligen att det nog satt väldigt långt inne innan socialdemokraterna accepterade att man fick bekväma sig till att ta hänsyn till Lagrådets enhälliga uttalande beträffande kompletteringspropositionens avsnitt om den kommunala ekonomin och det inomkommunala utjämningssystemet. Nu höll Jan Bergqvist ett ingående anförande som torde lämpa sig för en diskussion på ett statsvetenskapligt seminarium, där jag tror att hans åsikter inte skulle vara oemotsagda. Jag tycker, Jan Bergqvist, att den formulering som finns i vår svenska grundlag beträffande kommunernas beskattningsrätt egentligen är ganska enkel för en läsare att tolka; kommunerna har beskattningsrätt för skötseln av sina uppgifter. Om det nu är så att Jan Bergqvist och socialdemokraterna är så angelägna att ändra på den ordningen och t.ex. genomföra ett omfattande inomkommunalt utjämningsystem finns det ju en ordning för hur man går till väga i så fall. Då ändrar man först grundlagen på ett sådant sätt att den inte kan vara föremål för olika tolkningar. När den därefter är ändrad enligt socialdemokratiska önskemål - och jag kan inte förmena socialdemokraterna rätten att i två läsningar göra detta - skulle riksdagen, som ju är den lagstiftande församlingen, ha rätt att införa de speciallagar som Jan Bergqvist nu gör sig till talesman för. Jag tycker att det är oärligt att driva linjen att man med den lydelse vi har i grundlagen i dag och med den princip som har varit väldigt...
Herr talman! Var i grundlagen står det att en kommun är förhindrad att ta ut skatt till följd av ett riksdagsbeslut om kommunal skatteutjämning? Lennart Hedquist har hela dagen fört debatten som om lokaliseringsprincipen fanns fastlagd i själva grundlagen. Det är ju inte så. Riksdagen har lagt fast lokaliseringsprincipen i vanlig lag, och ingenting i grundlagen hindrar riksdagen från att modifiera den.
Herr talman! Jan Bergqvist menar att lokaliseringsprincipen skulle ha upphävts i riksdagen tidigare. Så är det ju inte, annat än på det sättet att riksdagen har antagit ett antal lagar där man har givit kommunen rätt att anvisa medel även till ändamål som ligger utanför det snävt kommunala. Men då bör det poängteras att det är kommunen själv som har att besluta om detta. Det system som socialdemokraterna i regeringställning har velat införa är ju en tvångsordning där kommunerna inte själva skall få disponera de kommunalskatteintäkter som tas in, utan de skall skickas emellan de olika kommunerna. Jag tycker att det bör poängteras, i samband med att Jan Bergqvist refererar till hur den senaste svenska grundlagen kom till, att vi då hade haft ett skatteutjämningsystem i vårt land för kommunerna som enbart vilade på att det var staten som svarade för utjämningsbidragen och icke kommunerna sinsemellan. När det däremot gäller de kyrkliga församlingarna som Jan Bergqvist också åberopar, har kyrkan inte haft något inomkommunalt system utan sedan lång tid tillbaka en ordning där viss del av församlingsskatten under vissa omständigheter tillförts Kyrkofonden, som sedan har haft möjligheter att fördela medel.
Herr talman! Lennart Hedquists synpunkter får en alldeles utomordentlig kommentar i konstitutionsutskottets yttrande till finansutskottet. Jag upplever det så att Lennart Hedquist under debatten tyvärr har gömt sig litet grand bakom den förmenta auktoriteten hos Lagrådet snarare än att använda sig av faktiska argument. Det ger mig anledning att erinra om vad moderaternas nuvarande partiledare sade 1983 när Lagrådet hade tagit en ställning som inte passade moderaterna. Då förklarade Carl Bildt att Lagrådet sluter upp kring rättslöshet och principlöshet, ja i praktiken och i själva verket någonting som betyder rättsstatens avskaffande. Och efter att ha konstaterat att den nya generalklausulen skulle träda i kraft 1984 skrev han: Just 1984, men det tänkte nog inte justitierådet Fredlund, regeringsrådet Brodén och justitierådet Palm på, när de godkände det hela. Vem vet, en vacker dag kanske någon av dem blir laglöshetsråd i ett kommande orättsministerium. Så lät det på den tiden.
Herr talman! Jag skall kanske inte förlänga debatten så väldigt mycket mer. Låt mig bara säga till Jan Bergqvist, som tidigare i dag har citerat och anfört en rad lagrådsyttranden där han har menat att Lagrådet har tagit fel, att han gärna må rada upp de här exemplen. Men vad vi nu har att ta ställning till är, i motsats till många av de tidigare utslag som Jan Bergqvist åberopar, ett enhälligt lagråd som har gjort en mycket klar och tydlig skrivning i den här frågan som dessutom rör grundlagens tolkning. Det är det förhållandet som Jan Bergqvist nu använder en stor del av sin tid att polemisera mot. Jag hoppas att den inställning som Jan Bergqvist nu gör sig till tolk för inte är den som gäller inom socialdemokratin, för då är det ju uppenbart så att vi kommer att få ta emot ett grundlagstridigt förslag igen till hösten.
Herr talman! Min polemik bygger på det som konstitutionsutskottet har skrivit i denna fråga. Konstitutionsutskottet åberopar det förhållandet att beskattningsrätten i grundlagspropositionen omnämns som en rätt för kommunerna att ta ut skatt för att täcka sitt medelsbehov utan närmare uppgift om vad detta medelsbehov kan omfatta. Vidare säger konstitutionsutskottet att enligt utskottets mening bör grundlagen tolkas så att den dels ger kommunerna rätt att ta ut skatt, dels begränsar denna rätt till att gälla skatt för sådana uppgifter som riksdagen genom lag gett kommunerna kompetens för respektive ålagt dem att sköta. Vad som närmare skall anges inom ramen för kommunernas ålägganden i regeringsformens principstadgande får närmare bestämmas genom lagstiftning. Utvecklingen av denna konstitutionella praxis har varit tydlig säger konstitutionsutskottet. Min uppfattning är precis densamma som konstitutionsutskottets.

Herr talman! Lagutskottets betänkande Från Moderata samlingspartiets sida har vi utarbetat en ganska omfångsrik motion, där vi drar upp de riktlinjer vi vill att den framtida konsumentpolitiken skall följa. Enligt vår mening är tiden nu mogen för en annorlunda grundsyn på konsumentpolitiken än den som kommer till uttryck i propositionen. Vår grundsyn rimmar även bättre med de riktlinjer för konsumentpolitik som EU ger uttryck för, nämligen att fria organisationer skall arbeta med konsumentfrågor och att statlig styrning eller monopol inte bör finnas. Konsumenten har en avsevärt starkare ställning i marknadsekonomin än i planekonomin. I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av dem som är direkt berörda. De enskilda människornas, familjernas och företagens önskemål kommer där direkt till uttryck. De produkter och tjänster som svarar mot konsumenternas krav på kvalitet och pris blir efterfrågade, medan produkter och tjänster som inte håller måttet sorteras bort. Marknadsekonomin ger konsumenterna makt att välja och makt att välja bort. I Moderata samlingspartiet anser vi att konsumentpolitiken bör syfta till att öka den konkurrensutsatta sektorn, att vidga området för privat näringsverksamhet, att avveckla offentliga monopol och minska offentligt ägande i näringsverksamhet, att underlätta för företag att driva sin verksamhet och att ta bort hinder för nyetableringar. Men naturligtvis bör också konsumentverksamheten syfta till att skapa medvetna konsumenter - konsumenter som enskilt eller i frivillig samverkan tar till vara sina intressen. Det är kunniga och kritiska konsumenter som är basen för en väl fungerande marknad. Vi moderater tror på medborgarens förmåga att ta eget ansvar. Och vi har sett otaliga exempel där konsumenterna - exempelvis genom att inte mera köpa en vara - har styrt utbudet i den riktning man vill ha. Mycket snabbt gick t.ex. omställningen till mer miljövänliga tvättmedel och till borttagande av klorblekt papper, när opinionen väl var väckt. Grundsynen i konsumentpolitiken borde alltså utgå från medborgarens/konsumentens förmåga och vilja att ta ansvar. Konkurrensverket likom den nya konkurrenslagen spelar en viktig roll i den moderata konsumentpolitiken. Konkurrens är den bästa garantin för att konsumenter skall få så bra varor och så bra tjänster som möjligt, till rimliga priser. Det är också av avgörande betydelse för den internationella konkurrenskraften hos svenskt näringsliv att konkurrensen upprätthålls på hemmamarknaden. Herr talman! Denna grundsyn som vi moderater vill lägga fram skulle innebära att konsumentsammanslutningar och intresseorganisationer bereds tillfälle och möjlighet att växa och ta på sig allt större uppgifter. Det statliga engagemanget skulle naturligtvis minska i motsvarande mån. Resurser skulle i stället kunna användas för åtgärder där de verkligen skulle göra mycket stor nytta - exempelvis genom att rikta arbetet mot medborgargrupper beträffande vilka speciella hänsyn bör tas - på grund av glesbygdsboende, fysiska handikapp eller ekonomisk utsatthet. I Moderata samlingspartiet anser vi att en särskild princip bör gälla för konsumentpolitiken - en princip som innebär att åtgärder i statlig regi bara skall vidtas när de är väsentliga och när de inte kan utföras bättre av några andra. Moderata samlingspartiet utgår från en helt annan grundsyn än socialdemokraterna. Vi anser att det är medborgarna som är bäst lämpade att fatta beslut som rör den egna livssituationen. Det egna ansvarstagandet och engagemanget bör vara avgörande vid konsumentens val av produkter eller tjänster. Det innebär att vi måste respektera att människor är olika, att de har olika behov och ideal och att det är det som avgör de egna ställningstagandena. Varje människa mår väl av att uppleva att hon kan välja fritt och själv bedöma och ta ansvar för sina egna beslut. I många andra länder tillgodoses konsumentintressena till största delen genom frivilligorganisationer, som jag redan har påpekat. Konsumenterna har i de här länderna en utomordentligt god ställning och mycket stora påverkansmöjligheter. Den ökande internationaliseringen talar även den för en förändrad syn på de principiella och övergripande frågorna rörande den framtida konsumentpolitiken. Jag kan därför inte ställa mig bakom regeringens förslag till konsumentpolitiska mål. De bör utformas på det sätt som vi har föreslagit i vår motion. Vi menar att målen och inriktningarna för konsumentpolitiken skall vara - att främja konsumenternas intressen på marknaden - att stärka konsumenternas ställning vad gäller ekonomiskt och rättsligt skydd, hälsa och säkerhet. En väg att gå här är t.ex. att införa grupptalan i allmän domstol vad gäller konsumentfrågor - att beakta konsumentintresset vad gäller pris och kvalitet - att skapa goda förutsättningar för hushållen att utnyttja sina resurser enligt egna önskemål - att främja konsumenternas intresse av en från miljösynpunkt långsiktigt hållbar utveckling och - att verka för att konsumenternas önskemål om en god miljö får genomslag. Herr talman! Det är viktigt att frivilligorganisationernas ansvar stärks i väsentliga avseenden. Det kan till en början ske genom att resurser överförs från de statliga konsumentmyndigheterna till organisationerna. Målet bör vara att det primära ansvaret på konsumentområdet överförs från statliga organ till frivilliga organisationer så snart det är praktiskt möjligt. Jag har nu, herr talman, tagit upp de rent principiella skillnaderna mellan socialdemokratisk och moderat konsumentpolitik, som vi behandlar i reservationerna 2 och 3. För tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 2 under mom. 1. Vad gäller reservation 5 har jag redan påpekat vikten av att regeringen bör verka för att frivilligorganisationernas ansvar stärks i väsentliga avseenden och att man därmed bör överföra resurser från staten till organisationerna. I reservation nr 8 påpekar vi vikten av att ungdomar får de kunskaper de behöver för att kunna bli bra konsumenter på en fri marknad, där de skall kunna göra säkra och goda val som passar just dem. Naturligtvis är det i första hand föräldrars och vårdnadshavares sak att fostra och lära unga människor att bli ekonomiskt medvetna och att lära sig göra inköp på rätt sätt. Men även skolundervisningen har stor betydelse i detta sammanhang, framför allt som stöd och komplement till många familjer som, det vet vi, behöver detta stöd. Herr talman! I reservation nr 11 lägger vi moderater fram en ny modell för kommunal konsumentverksamhet. Det är en modell som vi tror kan bli mycket effektivare, nå konsumenterna på ett bättre sätt och därför också komma alla till del på ett enklare sätt. Vi moderater anser att det statliga engagemanget vad gäller konsumentverksamhet skall minska och att det kommunala ansvaret skall öka. Närheten till konsumenten är ett viktigt inslag i god konsumentpolitik. Vi menar att den s.k. finska modellen borde kunna utgöra en förebild för den kommunala konsumentverksamheten också i Sverige. De riktlinjer som regeringen i sin proposition föreslår skall ligga fast har sin grund i snart 30 år gamla beslut. Under dessa år har utvecklingen inom många områden gått från centralisering till decentralisering. Kommunerna har fått ett eget ansvar i förhållande till staten i de flesta frågor som ligger kommuninnevånarna nära. Jag kan bara nämna ÄDEL-reformen, omhändertagandet av psykiskt störda och kommunaliseringen av lärartjänsterna. I dag ges dessutom inga specialdestinerade medel till kommunerna, utan de får medel i en påse och avgör själva inriktningen för användningen. Kommunerna har alltså fått eget ansvar. Det är i dag angelägnare än någonsin att låta kommunerna själva få bedöma det framtida behovet av konsumentpolitik. Vi vet att många kommuner i dag, genom konsumentsekreterare eller socialsekreterare utför ett mycket gediget rådgivningsarbete, inte minst i budgetfrågor. Dessa goda erfarenheter och mål kan aldrig uppnås genom statliga direktiv. Vi vet också att många har lätt att ta kontakt med någon företrädare för den egna kommunen just i sådana frågor. Det ligger i allas intresse att lösningen blir så bra som möjligt och godtagbar för alla parter. Personkännedom kan ha stor betydelse i många fall. Däremot anser vi inte att man bör lagstifta. Det bör ankomma på varje kommun att avgöra hur man vill utforma sin konsumentpolitik och var den i så fall skall ligga. Den moderata jordbrukskommittén har i en motion framhållit vikten av att frivilligorganisationerna, de som aktivt arbetat med konsumentpolitiska frågor, får insyn i myndigheternas arbete. Vi anser att regeringen bör ge särskilda direktiv till myndigheterna, så att en insyn generellt kan komma till stånd. För att konsumentorganisationerna verkligen skall kunna påverka i konsumentpolitiska frågor måste deras synpunkter tas till vara. Regeringen föreslår ju att vissa områden skall prioriteras. Man lyfter t.ex. fram åtgärder som främjar konsumentintressena i det internationella samarbetet. Därför borde man från utskottets sida helt ha kunnat stödja vår uppfattning att konsumentorganisationerna skall få insyn i myndigheternas arbete med dessa frågor. När det gäller det internationella arbetet finns också vissa risker förknippade med nuvarande ordning. Det ankommer ju på regering och riksdag att utforma den politik som Sverige skall bedriva i EU. Men alla vet att med ett stort statligt verk som förhandlar utomlands finns det vissa risker för Herr talman! Utskottsmajoriteten säger sig se mycket positivt på den utredning som regeringen tillsatt. I betänkandet sägs följande: "Härigenom skapas möjligheter att vitalisera och utveckla det konsumentpolitiska engagemanget genom de frivilliga konsumentorganisationerna samtidigt som nya organisationer kan komma att initieras. Utskottet förutsätter att de frågor som tas upp i de nu aktuella motionerna kommer att bli föremål för ytterligare överväganden inom ramen för utredningsarbetet." Det är bra att man vill stärka de frivilliga organisationerna. Det är bra att man t.o.m. säger sig vilja initiera bildandet av flera. Men varför måste man ha en utredning? Utredningen Konsumentpolitik i en ny tid lade fram sitt betänkande SOU 1994:14 så sent som förra året. Vi moderater anser att utredningen bör läggas ned. De frågor som utredningsuppdraget avser kan mycket väl lösas inom nuvarande forskningsorganisationer. Vi anser inte att en utredning skall ha till uppgift att arbeta fram förslag till hur forskning skall bedrivas. Det bör vara en uppgift för forskarna att ta ställning till. Herr talman! Det är viktigt att man även inom konsumentområdet tar till vara den nya informationstekniken. Med den kan man snabbt nå ut till ansvariga med aktuell information. Det kan gälla farliga tillsatser i mat, brister eller dolda fel i barnleksaker eller en allmän upplysning om testresultat. Fler och fler konsumenter får tillgång till snabb information genom den nya infotekniken och dessutom på ett billigt sätt. Det är därför vi moderater anser att staten skall medverka till en utbyggnad av den del av infrastrukturen som är en förutsättning för informationstekniken. Vi anser att utskottet borde uppdra åt regeringen att ge tilläggsdirektiv till IT-kommissionen att, för att säkerställa att så sker, ge lösningsförslag som innebär att staten helt eller delvis tar på sig ansvaret för att en erforderlig utbyggnad av denna infrastrukturella del kommer till stånd. Vi moderater anser, vilket jag även tidigare påpekat, att det statliga engagemanget inom konsumentområdet borde föras över till andra aktörer. Dessa borde, åtminstone på sikt, kunna bedriva en mycket effektivare, billigare och mera framgångsrik konsumentpolitik än vad staten någonsin kan göra. Erfarenheter från många länder både inom och utom Europa visar att så är fallet. Vi anser även att Konsumentverket i första hand måste öka sin intäktsfinansiering. Vissa verksamheter som verket nu ägnar sig åt borde helt kunna utgå. Ett exempel är provningsverksamheten. Det är ett område där många branscher och frivilligorganisationer redan i dag utövar en stor verksamhet. Resultaten publiceras i massupplagor, upplagor som verkligen når allmänheten. Herr talman! Jag vill särskilt ifrågasätta ett moment i verksamheten. Av en mängd olika skäl kan det verkligen ifrågasättas om den nuvarande ordningen med en konsumentombudsman som chef för Konsumentverket är lämplig. Egentligen är det mer än bara en fråga om lämplighet. Konsumentombudsmannen kan i sin egenskap av part i Marknadsdomstolen åberopa regler som han i sin egenskap av generaldirektör för Konsumentverket själv har utfärdat. Detta anser vi moderater vara oacceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt. Här borde det verkligen finnas behov av en utredning. KO borde, enligt vårt synsätt, ha en helt självständig ställning gentemot Konsumentverket. Att KO i egenskap av åklagare kan åberopa regler som han själv i egenskap av generaldirektör för verket har utarbetat torde kollidera med grundläggande rättsliga principer. Herr talman! Många kommuner löser i dag själva en stor del av de tvister som uppkommer mellan konsument och näringsidkare. Många tvister löses även genom branschorganisationernas egna organ. Allt fler sådana inrättas. Man kan därför ifrågasätta om Allmänna reklamationsnämnden verkligen fyller en funktion i dag, speciellt med tanke på de nya förslag angående grupprättegångar som nu är ute på remiss. Allmänna reklamationsnämndens blotta existens kan faktiskt verka hindrande för att fler branschvisa nämnder för reklamationsärenden inrättas. Vi anser därför att Allmänna reklamationsnämnden bör avskaffas. Den behövs helt enkelt inte längre. Herr talman! Vi i Moderata samlingspartiet anser att riksdagen redan nu borde kunna besluta om såväl vissa anslagsminskningar för Konsumentverkets del redan kommande budgetår som vissa besparingsåtgärder inom hela konsumentområdet för de följande budgetåren. Besparingarna skall enligt vårt förslag uppgå till 30 miljoner år 1998, inte minst med tanke på det statsfinansiella läget men även mot bakgrund av de konsumentpolitiska mål och de principiella synpunkter på lagstiftningen som vi har lagt fram. Vi menar att det är viktigt att det framtida lagstiftningsarbetet på konsumentområdet är inriktat på att främja individernas valfrihet. Lagstiftningen skall säkerställa att fria och självständiga konsumenter och producenter kan mötas på de marknadsplatser och på de villkor som de själva väljer. Lagstiftningen skall innehålla de restriktioner som behövs, både för konsumenter och producenter, för att förhindra beteenden som på ett uppenbart sätt strider mot den allmänna rättsuppfattningen. Avslutningsvis, herr talman, vill jag bara kort beröra en del av det särskilda yttrande vi lagt fram. Det gäller EU:s skaderapporteringssystem EHLASS. Insamlade skaderapporter m.m. är en värdefull kunskapskälla i det framtida produktsäkerhetsarbetet. Riksdagen behöver information från detta arbete, och vi utgår ifrån att regeringen kommer att lämna sådan information när tillfälle ges.

Herr talman! Ekonomi i balans, stabil krona, ett bra ränteläge, konvergensprogram och rättvis kommunal skatteutjämning - om detta talas det i timmar i denna kammare och även i andra beslutande församlingar. Det skrivs och debatteras i massmedierna, spalter upp och spalter ned. Visst är det oerhört viktiga bitar. Det är väldigt viktigt för landet att vi får ordning på pengarna och på ekonomin. Det skall vi också se till att vi får. Men vad hjälper det oss enskilda människor om ekonomin är bra och vi har många kronor men luften vi andas är förpestad, vattnet vi dricker är förgiftat och den mat vi äter inte ger oss den näring vi så väl behöver - om vardagen inte fungerar? Vad är valfrihet värt, moderater, om tjänsterna inte fungerar, om skola och omsorgen om barn och äldre inte motsvarar den kvalitet och kvantitet som vi har rätt att fordra? Om alla dessa vardagsfrågor handlar faktiskt konsumentpolitiken. Kära konsumenter! Konsumenter är vi ju allihopa, såväl talmannen som vi enskilda riksdagsledamöter. Alla är vi konsumenter - alltifrån den lilla bebisen till den äldre, äldre människan. Alla konsumerar vi varor och tjänster. Utifrån vad vi efterfrågar och anser oss ha behov av produceras det. Varje dag, varje stund, alla tider på dygnet och hela året om är vi verksamma. Har ni tänkt på vilket ansvar vi konsumenter har? Det är vi som egentligen leder producenterna. Vi skall ha ett bra liv, den stund vi har här på jorden. Det vill vi också att alla medmänniskor på andra platser på vår gemensamma jord skall ha. Därför är detta betänkande om konsumentpolitikens mål och inriktning oerhört viktigt. Det är viktigt att vi antar mål och ger inriktningar, men det viktigaste är att vi ser till att de också efterlevs. Vardagen måste nämligen fungera. Inom parentes måste jag få berätta för er att vi representanter för olika politiska kvinnoorganisationer här i riksdagen i fredags träffade kvinnor från Bosnien, som var på besök. De berättade för oss hur vardagen blir i ett land där det mål man måste ha för att livet skall fungera är förfelat och när hat och aggression får råda. "Vi har inte färskt rent vatten i Sarajevo." Orden ekar fortfarande i mitt huvud. Jag träffade faktiskt kvinnorna i en paus just i mitt arbete med att förbereda detta inlägg om konsumentpolitikens mål och inriktning för oss i Sverige och för oss som medlemmar i Europa. Det kändes mycket märkligt att gå tillbaks till skrivbordet och fortsätta, men samtidigt oerhört angeläget. Engagemang för frågor måste vi ha - engagemang för krig och fred och för att ekonomi och ekologi hör ihop. Målet för konsumentpolitiken - att främja utvecklingen av en god miljö och på sikt inlemma konsumentpolitiken i det s.k. kretsloppssamhället - ser nu ut att få sin fullbordan. Från Centerns sida ser vi detta med tillfredsställelse. Konsumenternas ställning - dvs. allas vår ställning - skall också stärkas på marknaden, och en konsumentmedveten strategi skall utvecklas även i det internationella sammanhanget, inte minst i EU. Vi anser emellertid att det är litet beklagligt att arbetet har fördröjts genom att den nuvarande regeringen återkallar den förra regeringens proposition, som faktiskt i huvudsak hade liknande innehåll. Den åtgärden tycker vi var helt onödig. Det finns dock ingenting som är så olönsamt och så resurskrävande som att gråta över spilld mjölk. Det tänker vi från Centern inte göra, utan vi ser nu framåt. Vi är beredda att hjälpa till så att Sverige får ett heltäckande konsumentpolitiskt program. Det är långt kvar dit, men detta är en bra början. De i propositionen förslagna målen och inriktningarna är i stort identiska med de mål som vi anförde från Centerns sida under den allmänna motionstiden. Vi har dock i vår motion krävt ett tydligare uttalande när det gäller miljömålets prioritering. Men eftersom man faktiskt i detta betänkande skriver att en utredning skall tillsättas som har direktiv att arbeta med miljöfrågorna nöjer vi oss för närvarande med att till betänkandet foga ett särskilt yttrande över de frågorna. Vi kommer att bevaka att utredningen verkligen följer intentionerna, och vi avvaktar med stort intresse inför 1996, då man säger att den skall vara klar. Jag vill ändå berätta för er vilka mål vi i Centerpartiet har när det gäller konsumentpolitiskt program. Först och främst har vi miljömålet. Det skall främja konsumenternas intresse av att bidra till en god miljö och ett hållbart samhälle. Konsumenternas hälsa och säkerhet skall också främjas. Konsumenternas rättsliga ställning, dvs. konsumenternas makt och inflytande, skall stärkas. Hushållens möjligheter att väl utnyttja sina resurser skall främjas, och konsumenterna skall hjälpas till ett bra val. Det finns dock några områden som inte är tillfyllest i detta betänkande och som vi har tagit upp i våra reservationer. Vi vill påtala det här i dag. Det är frågor som rör konsumentinflytande och konsumentengagemang i reservation nr 7 mom. 5. Vi påtalar där vikten av en landsomfattande kampanj i syfte att ge oss konsumenter kunskaper om vad EU medlemskapet innebär. Det är en ny situation, och det florerar en massa rykten om vad det handlar om. Vilka nya regler är det som gäller för oss, och vilka konsumtionsmönster ger de? Vidare gäller det reservation 14 om konsumentpolitiskt arbete inom EU. Vi vill ha ett tilläggsdirektiv till Konsumentberedningen. Vi anser nämligen att det finns ett behov att låta någon utanför regeringskansliet analysera och granska den internationella utvecklingen på konsumentområdet. Dessa två reservationer yrkar jag bifall till, fru talman. Men vi står naturligtvis även bakom de andra reservationerna, t.ex. reservation 19 om möjligheterna för miljö och konsumentorganisationer samt småföretagare att ha representation i Miljömärkningsstyrelsen. Inte minst viktigt är det vi påtalar i reservation 21 Till sist, fru talman, gäller det också Konsumentverkets framtida arbetsuppgifter. Vi framför att Konsumentverket även skall ha ansvar för livsmedelsfrågorna. Beträffande frågan om diskriminerande reklam vill vi erinra om att vi har samma inställning som vi redovisade för två månader sedan i betänkandet 1994/95:LU16. Vi anser fortfarande att ett förbud mot diskriminerande reklam är påkallat. Bort med sådant otyg! Vi vill också erinra om betydelsen av konsumentupplysning och samarbete med frivilliga organisationer, bl.a. studieförbunden och hushållningssällskapen. De är en stor resurs. Jag vill alltså med detta yrka bifall till Centerns reservationer nr 7 och nr 14. Jag uttalar också en tillfredsställelse över att vi nu äntligen har påbörjat arbetet med att få fram ett mål för konsumentpolitiken i Sverige.

Fru talman! Rigmor Ahlstedt sade att det är viktigt, att det är vardagsfrågor och att vi alla är konsumenter. Just därför anser jag att det är viktigt att konsumenterna själva, dvs. vi alla, lär sig att ta ansvar. Vi måste lära oss att driva bra konsumentfrågor och utnyttja den starka ställning som upplysta konsumenter har. Jag blev litet konfunderad när Rigmor Ahlstedt sade att konsumenternas makt och inflytande skall stärkas. Men vem är det som skall stärka detta om inte upplysta, välutbildade konsumenter som tar sitt eget intresse tillvara?
Fru talman! Jag är inte alls förvånad att Moderata samlingspartiet inte förstår att det finns vissa människor i vårt samhälle som behöver stöd. Det finns faktiskt människor som behöver bli stärkta. Jag vet t.ex. att man från Moderata samlingspartiet vill ta bort skuldsaneringslagen. Det är en lag som stärker och hjälper människor som inte alltid klarar sig så bra av olika anledningar, emellanåt helt oförskyllt. Jag är inte alls förvånad att vi har litet delade åsikter i den frågan.
Fru talman! Där är vi faktiskt helt överens, Rigmor Ahlstedt. Jag sade också vid flera tillfällen i mitt anförande att vi är medvetna om att det finns många familjer som - det vet vi, och jag upprepar det nu - behöver stöd, råd och hjälp. Men därför skall man inte minska andras möjligheter att genom egna frivilliga organisationer få ett starkt och bra konsumentinflytande. Människor är olika och har olika behov. Man bör också kunna driva sina frågor på det sätt som passar bäst. Vi har hela tiden poängterat - och det gör vi inom alla områden, inte bara när det gäller konsumentpolitik - att de som verkligen behöver hjälp skall ha ordentlig hjälp, inte bara som i dag ett grovmaskigt nät där många faller igenom.
Fru talman! Det är ganska viktigt att det finns ett grundskydd. Vi människor vet aldrig när vi kommer i den situationen att vi kanske är den människa som behöver hjälp. Det gäller att vi har en organisation i Sverige som är någonting att bygga på för alla människor.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna anser att propositionens innehåll är förvånansvärt tunt, och alla viktiga frågor hänskjuts till vidare bearbetning. Det tycker vi är beklagligt. Vi hade dessutom gärna sett ett bredare och modernare synsätt på konsumentpolitiken. Propositionen är en riktlinjeproposition, och därför redovisar även vi våra riktlinjer för den framtida konsumentpolitiken. "Konsumtionen är meningen med all produktion. Producenternas intressen bör tillgodoses endast i den mån det är nödvändigt för att främja konsumenternas intressen." Detta konstaterande gjordes av den ekonomiska liberalismens fader Adam Smith. Hans och vår utgångspunkt är att den enskilda människan bäst känner sina unika behov och önskemål. Därför är marknadsekonomin, där konsumenterna gör självständiga val mellan olika varor och tjänster, överlägsen alla andra ekonomiska system. I en marknadsekonomi tillåts olika producenter konkurrera om konsumenternas gunst. För att marknadsekonomin skall fungera tillfredsställande krävs dock kunniga och välinformerade konsumenter. En liberal konsumentpolitik förutsätter därför en balans mellan den renodlade marknadsekonomin å ena sidan och satsningar på konsumentupplysning, utbildning och information å andra sidan. Här behövs olika insatser från olika instanser och inte minst från frivilliga organisationer. Särskilt anser vi att man bör beakta de s.k. utsatta grupperna, som kan vara invandrare, funktionshindrade och inte minst ungdomar. För att barn och ungdomar skall kunna granska marknadens utbud av varor och tjänster är det viktigt att de så tidigt som möjligt tränas och utbildas i konsumentfrågor. Det handlar om att värdera påträngande marknadsföring, att i vardagslivet tillreda sin egen måltid och inse betydelsen av sambandet mellan kost, motion och hälsa. Detta är en viktig uppgift för skolan. Konsumentfrågorna är integrerade i hemkunskapsutbildningen. I gymnasiet däremot är det beroende av vilket program eleven väljer vilka möjligheter eleven har att få kunskaper om konsumentfrågor. Därför bör dessa också tas upp i ämnesområdena samhällskunskap, matematik, ekonomi och svenska. För de äldre ungdomarna är den ekonomiska rådgivningen speciellt viktig. Hur skall man hantera sin privata ekonomi: boendet, hushållsbudget, krediter och samboavtal? Olika ungdomsorganisationer har drivit projekt för att öka ungdomarnas medvetenhet. Erfarenheterna från detta projekt bör användas även i fortsättningen för att stärka ungdomarna i deras roll som konsumenter. Fru talman! Vi anser det också viktigt att belysa konsumentens ställning i den offentliga tjänsteproduktionen. Den statliga maktutredningen har i en studie belyst förhållanden i samband med köp av t.ex. kapitalvaror och vid utnyttjandet av offentliga tjänster. Konsumenter av diskmaskiner och stereoanläggningar anser sig ha en avsevärt starkare position än konsumenter av sjukvårdstjänster, barnomsorg eller utbildning. Känslan av bristande inflytande är särskilt stor vad gäller sjukvården och skolan. Maktutredningen använder begreppet "tyst vanmakt" för att beskriva konsumentens roll på dessa områden. Folkpartiet liberalerna anser detta förhållande oacceptabelt. Dels vill vi se mer av konkurrens och alternativ i den offentliga sektorn, dels vill vi stärka konsumenternas ställning med att föreslå att kommunerna, visserligen på frivillig basis, skall upprätta medborgarkontrakt. Det grundläggande medborgarkontraktets innebörd kan konkretiseras i tre huvudpunkter. För det första skall varje medborgare veta vad han/hon kan kräva och vänta sig av den offentliga sektorn. För det andra skall medborgarna kunna jämföra tillgängliga alternativ. Man skall inte behöva vara högutbildad eller van att söka information för att kunna ta reda på vilka möjligheter som finns. Därför skall utvärderingar och jämförelser vara lättillgängliga. För det tredje skall medborgarna veta vart man skall vända sig med klagomål. Man skall inte behöva känna oro för att skickas fram och tillbaka mellan olika befattningshavare. Ansvaret skall vara tydligt placerat hos någon. Då misstag begåtts av en myndighet skall den drabbade medborgaren ha rätt till förklaring och ursäkt och eventuellt ersättning. Det skall inte vara så, att man har en svagare ställning som konsument av sjukvård än som konsument av t.ex. Fru talman! När det gäller den offentliga sektorn finns ytterligare problem ur kosumentsynpunkt att åtgärda. I många kommuner bedrivs en allt större del av den kommunala verksamheten i aktiebolagsform. Motivet för att flytta över tillgångar och verksamhet - det kan handla om bl.a. vatten och avlopp, fastighetsförvaltning och renhållning - från kommunal förvaltning till kommunägda företag är att det sägs öka effektiviteten. Kommunerna vill samtidigt kringgå de lagar som reglerar kommunal verksamhet och få snabba beslutsvägar, undvika offentlighetsprincipen och erhålla friare lönesättning. Det kan tyckas vara ett rimligt ställningstagande, men samtidigt är utvecklingen olycklig från konsumentsynpunkt. Därför är vår slutsats att bolagisering bör undvikas. Verksamhet som måste ligga i offentlig sektor skall bedrivas enligt det regelsystem som skapats för den sektorn. Om verksamheten lämpligen bedrivs enligt andra regelsystem bör den inte ligga i den offentliga sektorn utan avvecklas eller avyttras. Fru talman! De varor och tjänster som finns på marknaden måste uppfylla vissa krav när det gäller kvalitet, säkerhet och ur miljösynpunkt. Priset har naturligtvis också en stor betydelse för konsumenten. En stark konsument har möjlighet att påverka alla dessa faktorer. Olika myndigheters arbete och politiska beslut kan också behövas för att påverka dessa faktorer. Hälsa och säkerhet är ett viktigt konsumentpolitiskt mål. Det finns ett nära samband mellan säkerhet och hälsa. För t.ex. en allergiker har en riktig innehållsinformation på livsmedel en mycket stor betydelse. Standardiseringsarbetet är också viktigt, inte minst för att göra olika produkter tillgängliga för personer med funktionshinder. Konsumenterna vill ofta bidra till en bättre miljö. Därför måste konsumentpolitiken syfta till en långsiktig hållbar utveckling av resurshushållning och kretsloppstänkande. Agenda 21:s mål med hållbara produktions och konsumentmönster i ett globalt perspektiv måste därför vara vägledande. Det lokala engagemanget och miljöarbetet ser vi därför som grundläggande. Därför anser vi också att propositionens förslag om en åtgärdsinriktad handlingsplan för hur miljömålet skall uppnås är en bra del av propositionen. Vi anser också, som det anges i propositionen, att där konsekvenserna är utredda och belagda kan ekonomiska styrmedel och lagar vara verksamma medel för att påverka utvecklingen. Därför välkomnar vi beslutet om en utredning om förutsättningar för en ökad miljörelatering av skattesystemet. Fru talman! Det svenska EU-medlemskapet gynnar de svenska konsumenterna. Genom det skärpta konkurrensläge som den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital innebär tvingas producenter och distributörer att förbättra kvaliteten och pressa priserna. Det finns också en omfattande konkurrenslagstiftning. Kartellförbud och förbud mot missbruk av monopol är också en viktig del. Som medlem i EU bör Sverige fullt ut och aktivt arbeta för att en hög konsumentskyddsnivå förverkligas. Det är viktigt att de varor som cirkulerar på marknaden är säkra. Konsumentinformationen är viktig för att konsumenterna skall kunna ta vara på fördelarna med den inre marknaden. En förutsättning för att den inre marknaden skall fungera är för övrigt att konsumenterna kan lita på att varor, oberoende av tillverkningsland, uppfyller samma säkerhetsnivåer. Det är därför angeläget att man från svensk sida arbetar för att åstadkomma en tillfredsställande ursprungsmärkning av livsmedel, miljömärkning och andra förbättringar av märkningsreglerna för att bl.a. tillgodose allergikernas intressen. Rättsakter som reglerar konsumenternas ekonomiska och rättsliga skydd, t.ex. om marknadsföring, hemförsäljning, konsumentkrediter och produktansvar, har i allmänhet minimikaraktär. Varje medlemsland säkerställer med detta att konsumenterna får utnyttja minst det skydd som anges i rättsakten i fråga. Det är viktigt att det så får förbli för att Sverige nationellt skall kunna ha strängare regler. Fru talman! Som jag sade i inledningen slår propositionen fast vissa riktlinjer. Vi har presenterat våra riktlinjer utifrån ett liberalt perspektiv. Flera frågor skall ju utredas och beredas ytterligare, så det finns säkert anledning att återkomma till dessa. Jag står bakom samtliga våra yrkanden, men jag yrkar endast bifall till vår reservation nr 1 under mom.

Fru talman! Aktiv konsumentpolitik är ju temat för den här debatten. Men vad menas egentligen med konsumentpolitik? Det beror naturligtvis på vem man frågar. Är det låga matpriser? Är det tillgången på butiker? Handlar det om servicenivån? Eller är det miljömärkta produkter? Ja, ni ser att frågan inte är helt enkel att besvara. För min mamma, som nästan bara har folkpension, är det viktigt med låga matpriser och tillgång till en närbutik. Men för mig med en god inkomst är hög kvalitet på maten och bra service viktigare än priset. Men konsumentpolitik är så mycket mer. Det är ingen isolerad företeelse utan en viktig faktor i närings och välfärdspolitiken. En god konsumentpolitik är också en viktig fördelningspolitisk fråga. Den utveckling som sker mot storföretag och koncentrationer på marknaden, inte minst genom vårt medlemskap i den europeiska unionen, gör det allt svårare för oss konsumenter att överblicka och välja i varuflödet. Likartade varor med små kosmetiska skillnader säljs under olika produktnamn. I tider då det blir allt svårare för konsumenterna att använda sina egna resurser på rätt sätt blir behoven av konsumentpolitiska insatser allt nödvändigare. Fru talman! Mitt första ärende som nybliven riksdagsledamot i höstas var att lägga en avslagsmotion på den förra regeringens konsumentpolitiska proposition, framför allt i den del som rörde Konsumentverket. Vi vet att den nuvarande regeringen sedermera drog tillbaka den propositionen och utlovade en ny. Den ser ut så här. Jag hade rätt stora förväntningar på den. Därför blev jag ganska förvånad över att den är så allmänt hållen och mest mynnar ut i ett antal utredningar, särskilt mot den bakgrunden att de konsumentpolitiska frågorna fanns med i regeringsförklaringen. Såvitt jag vet har man aldrig tidigare tagit upp konsumentpolitiska frågor i en regeringsförklaring. Men på det stora hela ställer vi oss bakom regeringens förslag till inriktning. Vi tycker att de nationella målen är bra. Vi välkomnar särskilt inslaget av miljömål. Vänsterpartiet ser fram emot den åtgärdsinriktade handlingsplan som nu skall utarbetas. Konsumenternas miljöengagemang har ju stor betydelse inte minst när det gäller utveckling och breddning av miljövänliga produkter. Allt fler konsumenter har ambitionen att handla mer miljövänliga varor, men tyvärr råder det fortfarande brist på ekologiskt odlade produkter. Intresset för miljömärkta varor har också ökat betydligt på senare tid. Men som konsument är det inte alltid så lätt att hitta rätt i den uppsjö av olika miljömärkningssystem som florerar i butikshyllorna. Civilministern har uttalat att konsumentpolitiken skall ha en tydligare miljöprofil med minimering av kemiska tillsatser och tydligare miljömärkning. Det är mycket bra. Vänsterpartiet delar denna uppfattning. Men vi vill i sammanhanget peka på att miljövarudeklarationen bör omfatta hela varans kretslopp. Varumärkningen måste få en tydligare miljöprofil och bli enklare och mer överskådlig. Vi tycker att det är viktigt att märkningssystemet är begripligt för alla konsumenter och inte bara för entusiasterna. Under den allmänna motionstiden skrev Vänsterpartiet en kommittémotion om konsumentpolitik utifrån miljöaspekter. Den tar upp frågan om konsumenternas roll som pådrivare, miljömärkning av leksaker m.m. Vi står naturligtvis fortfarande bakom den här motionen, men jag har valt att inte reservera mig till förmån för motionen eftersom jag tycker att man kan vara generös och invänta resultatet av den utredning som skall titta på hur miljömålet skall uppnås och vad den arbetsgrupp som skall utarbeta en strategi för det svenska EU-arbetet på konsumentområdet kommer fram till. Fru talman! Även jag vill peka på de frivilliga konsumentorganisationernas betydelse för en aktiv konsumentpolitik. Vi delar regeringens åsikt att dessa organisationer är ett viktigt komplement till statlig och kommunal verksamhet. Det finns flera organisationer som förtjänar att omnämnas. Jag tänker t.ex. på Naturskyddsföreningen, Svenska Konsumenters Riksförbud, Konsumentgillet och Konsumenter i samverkan - Underverket. Dessa organisationer är viktiga konsumentupplysare och fungerar som blåslampor på producenterna. Som alla andra ideella organisationer kan de bara förlita på den egna kraften, och det är inte dåligt, men de måste också förlita sig på inbetalda medlemsavgifter. Alla vi som jobbar ideellt, och det gör ju alla som sitter här, vet ju att det kostar blod, svett och pengar att driva opinionsarbete. Det är få organisationer som är så resursstarka som t.ex. LRF. Därför tycker Vänsterpartiet att det är väl motiverat med en anslagshöjning till stöd för konsumentorganisationerna. Därför vill jag yrka bifall till reservation 32 i mom. Fru talman! Jag vill avslutningsvis nämna några ord om motion L49 av Miljöpartiet om förbud mot diskriminerande reklam. Jag har naturligtvis precis samma uppfattning som jag hade för 6-7 veckor sedan då jag reserverade mig mot att det inte infördes ett sådant förbud i marknadsföringslagen. Nu gör jag den bedömningen att inte heller riksdagsmajoriteten har ändrat sin uppfattning eftersom det är samma ledamöter då som nu. Jag har alltså valt att inte reservera mig på nytt.

Fru talman! Det finns mycket positivt i regeringens proposition om konsumentpolitikens mål och inriktning. Bl.a. har man infört ett miljömål. Man har tillsatt en enmansutredning om en miljövänlig konsumtion. Men vi tycker från Miljöpartiets sida att man skulle ha kunnat gå längre redan i dag på miljösidan och när det gäller konsumenternas ställning på marknaden och deras informationstillgång och även när det gäller EU-arbetet. Jag skall börja med de konsumentpolitiska målen. Miljöpartiet tycker att miljötänkandet måste genomsyra allt, hela konsumentpolitiken. Man kan inte separera miljöfrågorna, utan de måste vara helt integrerade i varje beslut och område. Som det påpekas i propositionen är det mest miljövänliga inte alltid det mest ekonomiska. Det är konflikter där. Det beror på det man inom den miljöekonomiska teorin kallar politiska och marknadsekonomiska misslyckanden, dvs. att externa effekter inte ingår i marknadspriset. Det finns många exempel på det. Därför blir det mest ekonomiska inte alltid det mest miljövänliga. Regeringen bör arbeta för en politik där alla miljökostnader ingår i priset på varor och tjänster. Miljöpartiet anser att målen för konsumentpolitiken skall vara att hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser medvetet, samtidigt som man bibehåller eller helst ökar naturkapitalet - vi har där alltså ett tillägg jämfört med utskottets skrivning. Vi anser det vara viktigt. Det är en miljöpolitik där miljöfrågorna är integrerade. Vi vill förändra konsumtions och produktionsmönstret i samhället till att vara miljöanpassat och resursbevarande. I utskottsbetänkandet säger man att man vill minska påfrestningarna på miljön och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Det är väldigt lätt att skriva "en långsiktigt hållbar utveckling". Det är ett ofta använt uttryck, nästan en klyscha vid det här laget. Ambitionen att minska påfrestningarna på miljön anser vi inte räcker, utan vi vill att man skall förändra konsumtions och produktionsmönstren i samhället till miljöanpassade och resursbevarande. Vi har alltså en högre ambitionsnivå än utskottsmajoriteten. Det är väldigt viktigt att det konsumentpolitiska arbetet skall inriktas på att öka engagemanget på lokalnivån i första hand, i andra hand att även främja konsumentintressena på det nationella och internationella planet. Varför det? Ja, det gäller Agenda 21 arbete. Allt utgår från individen. Det viktigaste är att väcka individerna. Annars kan man sitta och komma med bra förslag till Konsumentverket som inte får någon betydelse. Därför vill vi när det gäller inriktningen på arbetet poängtera detta. Jag yrkar härmed bifall till reservation 4 som handlar om konsumentpolitikens mål och inriktning och även till reservation 31 som handlar om anslaget till Konsumentverket och konsumentorganisationerna. Jag kommer inte att yrka bifall till övriga reservationer, men jag vill påpeka att Miljöpartiet ställer sig bakom alla reservationer. Dessutom vill jag påpeka att vi inte reserverat oss i frågorna om information om produkten, det har vi gjort i ett tidigare behandlat betänkande. En för mig viktig fråga är varför vi i ett demokratiskt samhälle som individer skall acceptera kränkande och påträngande marknadsföring. Det gäller reklam med inslag av diskriminering som är oacceptabel, men jag kommer inte att gå in på det i dag. Varje dag när man kommer hem är brevlådan fylld med reklam för olika produkter. Det är inte bara att min och andras integritet kränks, dessutom fördyrar reklamen produkterna. Det är alltid konsumenterna som får stå för kostnaden för reklamen. Oftast hamnar allt i soptunnan, eller helst i pappersinsamlingen, som hemma hos mig. Oavsett ändamål och resultat är det slöseri som medför onödig pappersproduktion och orsakar skogsavverkningar, kalhyggen och utsläpp av miljöfarliga ämnen och som utgör intrång i människors integritet. Ibland riktar sig reklamens hjärntvätt med personliga brev mot särskilt utvalda offer, s.k. målgrupper. Och visst träffas målet i många fall, annars skulle hanteringen vara olönsam och snart upphöra. Man kan inte försvara sig om man inte tar eget initiativ till att stoppa adressförsäljning via länsstyrelser, Postverket m.fl. genom att med stöd i datalagen begära hos Dafa och andra att få slippa direktreklam. Jag vet att det i många fall tyvärr inte fungerat. Jag anser inte att man behöver ta eget initiativ, utan det är upp till producenterna att be om lov att få skicka reklam till konsumenterna. Vi tycker från Miljöpartiets sida att producenterna inte skall kunna tvinga på oss reklam. Vi anser att kommersiell oadresserad reklam inte skall kunna skickas. Miljöpartiets strävan är att det som är långsiktigt hållbart också blir kortsiktigt lönsamt för konsumenterna. Detta innebär att vi vill gynna de produkter som är bättre för miljön så att de som är sämre för miljön konkurreras ut på marknaden. Ett sätt att nå detta mål är att lägga en miljöprofil också på det traditionella skattesystemet genom att reducera eller avveckla momsen på miljömärkta produkter. Därmed skulle konsumenten direkt i plånboken känna av att de miljövänliga produkterna är lönsamma också kortsiktigt privatekonomiskt. Ett sådant momssystem skulle ha flera hakar. Vi har en del funderingar på lösningar. Vi har yrkat på att man helt enkelt låter en utredning titta på detta. I betänkandet hänvisas till en utredning om förutsättningarna för ett miljörelaterat skattesystem. Den utredningens huvudmål är att se på miljöskatter vid källan och inte gå in på momssystemet. Vi anser det nödvändigt att man begär en utredning. Jag går nu över till frågan om EU. EU har faktiskt stärkt producenternas och försvagat konsumenternas ställning. Jag vill ge några exempel på försämringar för konsumenterna i och med EU-medlemskapet. "Icke djurtestat" är i dag ej tillåtet som försäljningsargument. När det gäller salmonella fick Sverige i förra veckan en garanti om att allt kött, formellt beslutas det den 19 juni, är fritt från salmonella. Men det finns problem. Man har inte lyckats enas om analysmetoderna inom EU, så att producenterna i dag ännu inte kan lämna intyg om salmonellafritt kött. Trots det får tullen inte göra några stickprovskontroller. Fler tillåtna ämnen är det i maten, t.ex. färgämnen och sötningsmedel. Miljöskatteklassningssystemet av fordon togs bort för klass I-bilar, då kraven var högre än EU:s. Förpackningsdirektivet för EU sätter en maxgräns för hur stor del av olika material som får återvinnas. Det här är bara en kort lista. Jag vill inte verka okonstruktiv och bara säga att EU är någonting dåligt. Jag tycker att det är viktigt att man visar vad EU är dålig på för att kunna bättra det. Man måste se problemen för att kunna åtgärda dem. Producenterna stöds i EU med olika bidrag och program för industrin som omsätter miljardbelopp. Man säger att Europa måste bli mer konkurrenskraftigt och få högre tillväxt och stöder därför producenterna, men inte i samma mån konsumenterna. För att vara medlem i BEUC måste man betala 15 000 kr per år. De flesta av konsumentorganisationerna i Sverige har inte råd med detta. Jag anser att man bör avsätta mer medel för att stödja konsumenterna i EU där konsumenternas ställning har försvagats. Enligt the European Environmental Bureau har vi i EU en backlash på miljöområdet. Det drabbar också konsumenterna. Man tog fram s.k. EU:s femte miljöhandlingsprogram. Det tog fem år att förhandla fram. Det har funnits i två år nu, men man har inte kunnat leva upp till de miljökrav som man skulle leva upp till. Det har alltså varit en backlash. Det slår tillbaka mot konsumenterna. Vi har i EU någonting som kallas Molitorgruppen. Det är höga politiker i EU som i en rapport föreslår - den skall läggas fram vid toppmötet i Cannes i slutet av juni - att bl.a. återvinningskrav skall vara ett handelshinder och att andra miljöskyddsregler också skall vara ett handelshinder, för det hindrar tillväxt och sysselsättning. Jag vill bara visa den bakåtvridande kraft EU är för konsumenterna i olika aspekter. Vad gör man i Sverige? Jag tycker att vi från Sveriges sida skall agera kraftfullt. Vi skall vara det föregångarland som många hoppas på att vi skall vara. Men i betänkandet hänvisas till t.ex. att regler kan komma i konflikt med de åtaganden som Sverige gjort med sitt medlemskap i EU. På inget sätt hänvisar vi, vilket jag tycker att vi borde göra i vissa viktiga frågor, till 101 § punkt 4 Romfördraget, det man i EU-valrörelsen kallade miljögarantin. Man kan alltså ha regler som strider mot harmonisering om man hänvisar till denna paragraf. Jag tycker att vi skall använda den möjligheten, och jag vill fråga varför vi inte gör det. Sedan vill jag gå in på miljömärkningen. Man säger i betänkandet att EG:s miljömärkningsförordning inte utgör något hinder för andra parallella nationella miljömärkningssystem. Jag har bett utskottet att tydligt uttrycka att vi skall jobba för att vi skall kunna ha ett parallellt nationellt miljömärkningsystem, eftersom det finns tendenser i EU som vill visa att miljömärkningssystem är ett handelshinder. I detta fall har utskottet inte velat skriva så utan man avvaktar och ser. EU fungerar så att när EU kommissionen har lagt fram ett förslag om att nationella miljömärkningssystem skall vara ett handelshinder och inte skall få finnas - det finns i väldigt få länder, och bara i skandinaviska länder i dag - blir det väldigt svårt att påverka. Vi måste vara med från början. Där tycker jag att vi i Sverige inte ännu - det är kanske därför att vi inte har varit medlemmar så väldigt länge i EU - är så duktiga som vi borde vara. Vi måste vara där innan beslut tas, för sedan är det oftast för sent. När det gäller EU och miljön, skrev man i ett annat betänkande att man i EG:s miljömärkningssystem skulle lära sig av den nordiska miljömärkningen, speciellt då i fråga om utveckling av kriterier för olika produktgrupper. Det är olyckligt att man tycker så. Jag anser att man i EG:s miljömärkningssystem bör ta lärdom av Sveriges nationella miljömärkning Falken, därför att den är bra. Jag har i motioner - och det står också i betänkandet - angett olika argument till varför jag tycker att svanmärkningen är dålig. De dåligheter som svanmärkningen har kommer att minska svanmärkningens och miljömärkningens trovärdighet. Om det händer, kommer vi förmodligen att förlora ett väldigt effektivt system och vapen för en bättre miljö. Jag skall kort gå in på beslutsprocessen i Sverige när det gäller hur vi agerar i konsumentfrågor. Vi anser att regeringen inför principiellt viktiga ställningstaganden i EU:s alla organ - det gäller COREPER, det gäller EU-kommissioner, det gäller överallt - skall samråda med övriga i riksdagen representerade politiska partier, men även med alla relevanta frivilligorganisationer. Dagens system med EU nämnden är inte tillräckligt för att åstadkomma en bred demokratisk förankring och debatt här i Sverige. Vad gäller konsumentfrågor skulle regeringen kunna förmedla information om vad Sverige gör och vad som händer i EU i ett nyhetsbrev till riksdagens partier, frivilligorganisationer och andra intresserade. Man borde dessutom ha ambitionen att ge informationen väldigt tidigt, innan beslutsprocessen börjar.

Fru talman! Jag vill göra en liten kommentar så här i början. Flera av de tidigare debattörerna har slagit fast att konsumentpolitiken är ett mycket viktigt område. Nu kolliderar denna debatt förmodligen med lunch, för det är väldigt få deltagare här. Men det jag tycker är mest intressant och samtidigt glädjande är att denna viktiga fråga får bli kvinnornas ansvar. Jag tror inte att det tidigare har varit en praktiskt taget enkönad debatt när det gäller viktiga frågor. Fru talman! Vi har en bra och välutvecklad konsumentpolitik i Sverige. Det är resultatet av den svenska modellen för det konsumentpolitiska arbete som bygger på ett betydande offentligt engagemang, ett ansvar hos företagen att lösa de problem som konsumenterna möter på marknaden och ett starkt inflytande från konsumenterna och deras organisationer. Det finns anledning att påminna om att konsumentpolitiken för första gången på mycket länge togs upp i regeringsdeklarationen, vilket redan har berörts. Samhällsutvecklingen har inneburit att konsumenterna i dag står inför radikalt nya krav och förutsättningar jämfört med vad som gällde för bara ett knappt decennium sedan. Internationaliseringen, EU medlemskapet, ökad konkurrens med åtföljande vidgat utbud av såväl varor som tjänster, ny teknik, förändrad distributionsstruktur och inte minst den ekonomiska utvecklingen har sammantaget lett till att kraven på och behovet av en aktiv konsumentpolitik har förstärkts. Det är därför synnerligen angeläget och motiverat att riksdagen i dag beslutar om en ny inriktning på konsumentpolitikens område. Vi behöver en konsumentpolitik som tar fasta på sakfrågorna och inte främst på organisationsfrågorna. Den proposition och det betänkande som vi skall besluta om i dag tycker jag är mycket bra, även om betänkandet inte är så tjockt. Det är även i framtiden viktigt att tillförsäkra hushållen goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och övriga resurser effektivt, samt att ge konsumenterna en stark ställning på marknaden. Konsumentpolitiken måste ha en tydlig fördelningsprofil där hushållens kostnader för det som tillhör vardagsbehoven lätt kan ställas samman och på så sätt visa de egentliga kostnader ett hushåll har. Avgifter som förs in på olika områden påverkar också familjens ekonomiska situation. Det är med tillfredsställelse vi noterar att regeringen inom begreppet baskonsumtion också tar med olika typer av offentliga tjänster, t.ex. vård, omsorg, utbildning, el, tele, värme och vatten. Förutom de traditionella målen för konsumentpolitiken - dvs. att konsumenterna skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser och att konsumenterna skall ha en stark ställning på marknaden - lyfter vi nu fram ytterligare två mål inom nya och, om Folkpartiet så vill, moderna områden. Dessa är dels skyddet för konsumenternas hälsa och säkerhet, dels utvecklingen av sådana konsumtions och produktionsmönster som minskar påfrestningen på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. I det konsumentpolitiska arbetet prioriteras sådana åtgärder som avser hushållens baskonsumtion och ger stöd till konsumentgrupper som är ekonomiskt och socialt utsatta eller av andra skäl är i behov av särskilt stöd. Det gäller också åtgärder som stöder konsumenterna i det internationella samarbetet. Konsumentverkets verksamhet anpassas till dessa nya nationella mål för konsumentpolitiken. Det är alltså riksdagen som fastställer Konsumentverkets mål och inte någon annan. Fru talman! Konsumentpolitiken är en del av den svenska välfärdspolitiken. Konsumentpolitiken syftar särskilt till att ge konsumenterna det stöd de behöver för att på bästa sätt kunna tillgodose sina behov i rollen som aktörer på marknaden och som brukare av varor och tjänster. I detta ligger också att konsumentpolitiken måste ha ett fördelningspolitiskt inslag. Det är särskilt angeläget att uppmärksamma situationen för de hushåll som är ekonomiskt eller socialt utsatta eller har behov av särskilt stöd. En god konsumentpolitik innebär också att det finns regler som bidrar till en effektiv konkurrens på sunda villkor. Detta skall självklart även omfatta avgifter som tas ut i olika sammanhang. En väl fungerande marknad kräver att alla aktörer på denna marknad ges rimliga förutsättningar att fungera så effektivt som möjligt. Det är mot den bakgrunden av stort värde att samhällets organ engagerar sig i de välfärdsfrågor som ryms inom konsumentpolitikens ram. Konsumenterna är självständiga aktörer på marknaden, men den enskilde konsumenten befinner sig ofta i underläge i förhållande till många av de övriga aktörerna på marknaden, t.ex. producenter och distributörer av varor och tjänster. Här kan samhällets insatser och engagemanget i de många frivilliga konsumentorganisationerna, i de andra organisationerna och i folkrörelserna bidra till att stärka konsumentens ställning. Fru talman! De snabba förändringarna i kommuner och landsting, i form av avreglering och privatisering samt genom kooperativa och ideella lösningar, har i många fall fått betydande konsekvenser för de enskilda medborgarna. Vi har fått en omfattande diskussion om dessa konsekvensers nytta för medborgarna. Somliga har mötts av positiva reaktioner och somliga har mötts av starkt motstånd. I enlighet med riksdagens tidigare önskemål har regeringen beslutat tillsätta en parlamentarisk utredning för att göra en samlad uppföljning och utvärdering av de omfattande förändringar och reformer som har genomförts inom den kommunala verksamheten. Vi socialdemokrater anser att det primära ansvaret på konsumentområdet skall ligga på staten. Men också den lokala konsumentverksamheten är av största vikt. Det måste även i fortsättningen vara ambitionen att landets samtliga kommuner har en så väl fungerande konsumentverksamhet som möjligt. Men det måste vara kommunerna själva som avgör hur den verksamheten skall organiseras på grundval av ett frivilligt åtagande. Det statliga konsumentverket har bl.a. en betydelsefull uppgift i att stödja den kommunala konsumentverksamheten. En annan myndighet som har betydelse är Allmänna reklamationsnämnden. Jag har en fråga till moderaterna som gäller Allmänna reklamationsnämnden. Det är en opartisk instans som billigt, snabbt och enkelt prövar konsumenttvister på ett för konsumenten kostnadsfritt och dessutom rättssäkert sätt. Näringslivet vill att Allmänna reklamationsnämnden skall finnas kvar. Jag förstår inte riktigt moderaternas inställning: Skall man ta bort en väl fungerande verksamhet? Likadant är det med Konsumentverkets ansvar för livsmedel. Det är en annan fråga som har kommit upp nu. Där pågår en översyn av rollfördelningen och samordningen mellan myndigheter. Vi får väl se om det blir någon förändring där, annars är det Livsmedelsverket som har det ansvaret. Som jag ser det fungerar det väl. Det är också mycket viktigt, ja, helt avgörande för en framgångsrik konsumentpolitik i konsumenternas och medborgarnas tjänst, att det finns ett aktivt och brett engagemang och inflytande hos konsumenterna och deras organisationer i det konsumentpolitiska arbetet. Konsumentorganisationerna kompletterar på ett betydelsefullt sätt den statliga och kommunala konsumentverksamheten. Dessa organisationer är också en viktig faktor för att fördjupa diskussionen om hur konsumentskyddet skall kunna stärkas i Europa. De svenska konsumentorganisationerna och deras sätt att verka inom det svenska samhället kan bli en stor tillgång som förebilder för konsumentinflytandet inom de övriga EU-länderna. Det är därför mycket positivt att regeringen skall tillsätta en kommitté med uppgift att utreda och föreslå åtgärder som kan öka medborgarnas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. Ungdomar utgör en mycket stor och köpstark konsumentgrupp. Men undersökningar visar också att ungdomars kunskaper om konsumentfrågor ofta är bristfälliga, inte minst när det gäller ekonomi och konsumenträtt. Det är därför nödvändigt att nå ut med mer och bättre kunskaper och information till ungdomsgrupperna. Skolan har här sin givna roll. Kursplanerna i såväl grundskolan som gymnasiet tar upp olika konsumentfrågor inom bl.a. ämnet hemkunskap och i några av gymnasieskolans utbildningsprogram. Men det är också viktigt att konsumentkunskap i högre grad än hittills ses som ett ämnesövergripande område som kan tas upp i många andra ämnen, t.ex. Den miljö som dagens ungdomar lever i är i flera avseenden mycket annorlunda än den som gällde för bara något tiotal år sedan. Såväl samhällsutvecklingen i stort som den tekniska utvecklingen har bl.a. lett till nya former för kontakt och kommunikation, särskilt tydligt markerat inom ungdomsgenerationen. Det gäller därför att försöka koppla ihop ungdomarnas naturliga intresse för hushållsekonomiska frågor med deras egen vardagssituation. Utöver skolundervisningen om konsumentfrågor måste därför också ovanliga och otraditionella vägar och medier prövas för att nå ut med kunskap och information till ungdomar. Bl.a. kommer olika konsumentprojekt för ungdomar att lyftas fram, särskilt vid fördelning av medel ur Allmänna arvsfonden. Det här handlar definitivt inte om att ge politiska pekpinnar till ungdomarna. Det är tvärtom en naturlig anpassning till en ny tids krav och en markering av att samhället är berett att aktivt stödja ungdomarna på deras egna villkor. Fru talman! Frågor om produktsäkerhet och om skyddet för människors hälsa och säkerhet har fått en ökad aktualitet inom konsumentpolitiken. Genom bl.a. EU-samarbetet har vi på senare tid fått en rad nya lagar om leksaker, personlig skyddsutrustning och livsmedelsimitationer samt nya ordningar för produktoch marknadskontroll. Det europeiska standardiseringsarbetet blir allt viktigare. Mot denna bakgrund är det naturligt att sätta upp säkerhet som ett konsumentpolitiskt mål. En varas skadliga egenskaper kan utgöra ett hälsoproblem. Behovet av tydliga och korrekta innehållsdeklarationer är allmänt sett viktigt för konsumenterna, i synnerhet för t.ex. allergiker. Det är också viktigt att man kan lita på vad som sägs i reklamen för olika produkter. Det här visar att det finns ett nära samband mellan säkerhet och hälsa och att konsumentpolitikens mål också måste omfatta skyddet för konsumenternas hälsa. Massproduktionen av konsumtionsvaror har lett till en kraftigt ökad levnadsstandard för människor i vår del av världen. Men samtidigt med den ökade levnadsstandarden har vi successivt fått uppleva avigsidor med denna konsumtionsstandard. Slit-ochsläng-epoken har lett till stora avfallsproblem. I många fall har det också uppstått brist på vissa råvaror. En rad ämnen som används i produktionen i såväl livsmedel som andra varor har visat sig ha kraftigt skadliga effekter på vår miljö. Vårt nuvarande konsumtionssamhälle har visat sig kunna leda till mycket allvarliga problem i vår livsmiljö. Många av miljöproblemen är dessutom globala till sin natur. Det får vi inte glömma bort. Det är mot den bakgrunden självklart att vi nu lyfter fram ett nytt mål för konsumentpolitiken. Det måste vara en viktig konsumentpolitisk uppgift att länka in människor i sådana konsumtionsmönster som belastar miljön så litet som möjligt. Vi måste underlätta för konsumenten att bedöma de miljömässiga konsekvenserna av sitt levnadssätt och sin konsumtion. På så vis kan konsumenterna leva på ett sätt som minskar belastningen på miljön. Det är mot denna bakgrund mycket värdefullt att regeringen har beslutat att utarbeta en åtgärdsinriktad handlingsplan för hur miljömålet i konsumentpolitiken skall kunna uppnås. Jag tycker att Miljöpartiet måste hälsa framför allt den delen med tillfredsställelse. Handlingsprogrammets övergripande syfte är att identifiera de miljöproblem som är en risk för hälsan och att lämna förslag till åtgärder för att minska dessa risker. I ett antal motioner och i några reservationer framförs bl.a. krav på bättre innehållsdeklarationer och miljömärkning av en rad olika varor och produktgrupper. Enligt min mening står motionskraven i huvudsak och i flertalet fall i god överensstämmelse med vad som presenteras i regeringens proposition. Bättre innehållsdeklarationer och miljömärkning är till stor hjälp för konsumenterna i deras produktval. Som regeringen redovisar i propositionen pågår det ett omfattande arbete inom det här området i syfte att underlätta för konsumenterna att göra kloka produktval. I vissa fall krävs det mer kunskap för att kunna gå vidare. I andra fall krävs fortsatt internationellt arbete för att flytta fram konsumenternas positioner. Mot den bakgrunden menar vi i utskottsmajoriteten att det saknas skäl att göra några särskilda tillkännagivanden till regeringen i dessa frågor. Jag tycker att vi efter fem månaders medlemskap i EU faktiskt måste hälsa med tillfredsställelse att konsumtionsfrågorna numera har ett eget generaldirektorat, DG 24, där konsumentministern faktiskt har varit mycket pådrivande. Vi får beröm för EU-arbetet, framför allt på det livsmedelspolitiska området. Till skillnad från Miljöpartiet tycker jag att miljömärkningssystemet med svanen är ett bra system. Fru talman! Reklam med inslag av diskriminering i olika former är oacceptabel. Någon speciallagstiftning som gör det möjligt att ingripa mot könsdiskriminerande eller annan diskriminerande reklam finns inte. För att en sådan lagstiftning skall kunna införas krävs det grundlagsändringar. Utskottet har redan tidigare sagt att inskränkningar av de grundlagsfästa rättigheterna inte behövs för att komma till rätta med problemen vad avser diskriminerande reklam. I stället bör det vara möjligt att skärpa de insatser som görs genom egenåtgärder inom näringslivet, t.ex. genom näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam. Andra former av diskriminerande reklam kan tas upp av Marknadsetiska rådet som är ett överbranschetiskt råd som behandlar frågor av principiell karaktär. Därutöver konstaterade utskottet att regeringen noga kommer att följa utvecklingen. Om inte näringslivets egenåtgärder kan stävja den diskriminerande reklamen finns det enligt regeringen anledning att på nytt ta upp frågan om åtgärder. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande LU32 och avslag på samtliga reservationer. Samtidigt vill jag tacka för den generositet som Vänsterpartiet och även Centerpartiet har visat oss, liksom i vissa stycken även ni andra har gjort. Vi ser också fram emot resultatet av de utredningar som tillsatts, och vi kommer naturligtvis att få anledning att framföra synpunkter även då de tas upp till behandling.

Fru talman! Karin Olsson sade att det är viktigt att man kan ge stöd till dem som behöver detta, att vi har ansvar för bl.a. utsatta hushåll. Det är just därför, Karin Olsson, som vi från Moderata samlingspartiet har framhållit att det är viktigt att ge kommunerna större ansvar. Där finns närheten, där är möjligheten att lösa många av problemen mycket enklare. Det har redan visat sig att man har gjort detta i många kommuner i dag, och det har också visat sig att människor har lättare att gå dit för att få råd och stöd. Det primära ansvaret för kommuninvånarna bör ligga på kommunerna. Därför menar vi att det är rätt att omfördela vissa medel. Det ekonomiskt trängda läget - staten har inte mycket pengar i dag - har också inneburit att vi har sett oss om efter besparingsobjekt. Vi i Moderata samlingspartiet har sagt att det kan vara tid att fortsätta den renodling som vi har arbetat för inom många områden. Det är därför vi har föreslagit en indragning av Allmänna reklamationsnämnden, eller ARN, som det förkortas. Vi menar - och det har vi tagit fram i vårt särskilda yttrande - att det förslag som är ute på remiss, där man talar om särskild grupptalan till domstolar, inte minst inom konsumentpolitiskt område, bör kunna vara en god ersättning. Vi ser i dag att man löser allt fler av tvisterna inom kommunerna och att de belopp som går till ARN blir mindre och mindre. Detta är förklaringen.
Fru talman! Vi har naturligtvis olika syn på värdet av att behålla Allmänna reklamationsnämnden. Vi lär inte enas, vad jag kan förstå av Birgit Henrikssons replik. Kommunernas roll i det konsumentpolitiska arbetet tycker vi också är av största vikt. Skillnaden, som jag ser det, ligger i att vi tycker att kommunerna själva, utifrån ett eget åtagande, skall se till att det konsumentpolitiska arbetet fungerar väl, så att människor får den konsumentpolitiska hjälp från kommunerna som jag tycker att de har rätt att kräva. Den finska modellen innebär att det är ett obligatorium för kommunerna att starta konsumentpolitisk verksamhet. För övrigt förefaller vi vara helt överens om att kommunernas roll i det konsumentpolitiska arbetet är oerhört viktig.
Fru talman! Som förtydligande vill jag påpeka att vi just har poängterat att det inte är en lagstiftning vi vill ha. För övrigt hade inte heller alla kommuner i Finland inrättat denna funktion, trots lagstiftning. När Karin Olsson talar om eget åtagande har hon helt rätt. Men även kommunerna lever i dag i en utomordentligt trängd ekonomisk situation. Man kan inte lasta mer och mer på kommunerna utan att samtidigt ge någon ersättning. Vi menar att en del av medlen från Konsumentverket skulle få enormt mycket större effekt och genomslagskraft om de hamnar i kommunerna, nära de medborgare som bor i kommunen. Man skulle kunna göra mycket mer för konsumenterna. Det är därför vi vill fördela på ett annat sätt.
Fru talman! Men, Birgit Henriksson, den finska modellen innebär väl ändå ett obligatorium. Det är det ni hänvisar till i er reservation. För övrigt tycker jag att debatten om den kommunala verksamheten är avslutad, eftersom vi är överens om att den är viktig.
Fru talman! I dag har vi antagit förslagen i betänkandet Den kommunala ekonomin, FiU19. Det innebär att kommunsektorn kommer att få mindre pengar. Vi har nu sett att skuldsaneringsarbetet i kommunerna tar väldigt mycket tid av konsumentvägledningen, vilket är synd. Det här är en ganska aktuell fråga. Vi vill själva återföra 5 miljarder till kommunsektorn via skatteväxling, men vad vill ni göra? Jag avser att återkomma när det gäller miljöfrågorna när vi har fått åtgärdsprogrammet för miljövänlig konsumtion, men när det gäller svanmärkningen vill jag fråga Karin Olsson: Anser Karin Olsson att det är bra att underlagsarbetet till ett miljömärkningssystem inte är offentligt och att dokument saknar referenser? Det är svårt att förstå vilken information och kunskap kriterierna är baserade på och man kan inte utsätta kriterierna för en extern granskning. Anser Karin Olsson att det är bra att tillverkarna använder ett system där man kan kompensera en dålig egenskap med bättre värden på en annan egenskap, dvs. att man inte använder sig av substitutionsprincipen eller försiktighetsprincipen? Anser Karin Olsson att det är bra, eller är det Karin Olssons allmänna uppfattning att svanen är bra?
Fru talman! Först och främst undrar jag om inte Yvonne Ruwaida är ute i litet fel ärende. De förslag i FiU19 som vi antog för en liten stund sedan innebär en inomkommunal fördelning av pengar. Kommunsektorn har inte fått mindre pengar, utan man fördelar de pengar som finns mellan kommuner. Det kan innebära att vissa kommuner får mindre, men att andra får mer. Många produkter är nu märkta med svanen. Vad jag vet fungerar det väl. Det är klart att vi får prova olika miljömärkningssystem, för det viktigaste är att vi får ett märkningssystem som fungerar så väl att vi som konsumenter lätt vet att vi väljer rätt varor efter de krav vi har.